Herr talman! Jag trodde att jag hade klargjort för herr Werner i Tyresö hur det förhåller sig med denna skatteflykt. Vi har ju koncentrationsutredningen och andra utredningar som håller på med att undersöka frågan, och man måste väl ändå förfara på det naturliga och vanliga sättet, nämligen undersöka en så svår materia som detta ändå är för att sedan ta ställning. Man håller alltså på att undersöka denna skatteflykt. Som svar på frågan om vi är beredda att göra någonting beträffande bensinoch oljehandeln vill jag hänvisa till de utredningar som även herr Werner har talat om. Man måste väl låta dem slutföra sina uppdrag och komma med förslag, som vi sedan i vanlig ordning får ta ställning till. Jag trodde att herr Werner ändå skulle ha uppmärksammat det kooperativa OK som jag hoppas, och som jag också vet, kan tävla med de privata bensinbolagen med framgång. Herr Werner kan väl inte komma ifrån att ett av de företag som är den verkliga prisbildaren på bensinoch oljeområdet i det här landet är OK. Men herr Werner har inte ett ord att säga om de insatser som OK har gjort på detta område. Jag skall också rätta vad som skrivits i motionen beträffande OK :s andel. Uppgiften är naturlig därför att ni har 1970 års siffror, men enligt 1972 års siffror har OK ökat andelen från 16,9 till 18,5 procent och har därmed blivit en ännu bättre konkurrent på det här området.

Herr talman! Behovet av personlegitimation ökar snabbt inom vårt samhälle. Det gäller inte bara legitimationskort utan också andra behörighetshandlingar, bl.a. passet, som internationellt sett kräver högre säkerhetsnivå än vad som hittills varit fallet. Det har under senare tid börjat gå som en våg av identitetskortstänkande över världen. De stora datorleverantörerna bearbetar energiskt alla jordens länder, inte minst de tekniskt lågutvecklade, för att få leverera datorer med stora register för att bokföra all jordens befolkning. Samtidigt uppträder stora företag i identitetskortsbranschen för att erbjuda mer eller mindre raffinerade lösningar av identitetskortsproblemet. Att framdeles fabricera och leverera identitetskort är därför inte bara en inhemsk angelägenhet — det kan bli en mycket värdefull artikel för export av svenskt kunnande och svenska halvfabrikat. För övrigt avsåg jag med min motion i denna fråga inte att kritisera det svart-vita svenska ID-kortet, som visas i bild just nu på kammarens TV-skärm, men det förefaller som om motionen olyckligtvis har 170 uppfattats så. Vad jag i huvudsak vill framhålla är att identitetskortet är ett så viktigt dokument för individen och för hela samhället att det bör ges en djupare parlamentarisk förankring än det hittills har haft. Jag beklagar att näringsutskottets ledamöter inte har kunnat få den mängd av information som jag har inhämtat under mina studier av frågan. Jag vågar tro att man i så fall hade ansett sig böra fatta ett annat beslut i ärendet än som nu skett. Identitetskortet kommer framgent med all sannolikhet inte bara att fungera som legitimationshandling utan även som informationsnyckel och styrkort i myndigheters och företags kommande dataoperativa system. Närmast kan man peka på redan planerade avancerade banksystem, men i förlängningen av modern utveckling skymtar ett framtida medborgarkort. Man kan med ganska stor bestämdhet påstå att den tekniska utvecklingen kommer att negligera politikerna, om vi inte försöker att vara mera framsynta i vår allmänna bedömning av tekniken. Tekniken utvecklas oerhört snabbt, medan politikens utveckling som bekant är relativt långsam. Vad jag alltså vill med motionen är att det stora komplex av frågor som anknyter till identitetskortet nu och framdeles skall få parlamentarisk förankring och därmed möjlighet till demokratisk styrning. Detta är inte en fråga som bör ges partipolitiska värderingar; det är en fråga om individers integritet, det är en fråga om näringsfrihet, det är en fråga om förhållanden på brottsmarknaden, det är en fråga om samhällsekonomi m.fl. frågor. Jag kan inte förstå varför riksdagsledamöter avsäger sig ett engagemang i dessa frågor genom att vilja avslå begäran om en parlamentariskt ledd utredning av de aktuella spörsmålen. Utredningspersonerna borde ju lämpligen i så fall vara de erfarna utredare som hittills har arbetat med frågorna, kompletterade med lämplig teknisk och samhällsrättskunnig personal jämte några riksdagsledamöter. För den som konfronteras med de nya godkända ID-korten måste det väl först kännas trevligt och tryggt att göra den bekantskapen. Längre än så har man kanske inte orsak att tänka, då det ligger mycket arbete bakom korten och de ser ganska snygga och trevliga ut. Men för mig, som har försökt att se litet vidare och litet längre på frågan, är det uppenbart att samhälleliga riktlinjer här bör dragas upp för nuet och för framtiden. Jag kan alltså inte låta bli att undra, om näringsutskottets ledamöter verkligen har fått tillräcklig information i frågan — eller är jag möjligen ute något eller några år för tidigt med min motion? Att jag inte fått uppträda inom näringsutskottets ram, där det hade varit lättare att gå in på de sekretessbelagda delarna och tränga litet djupare in i ärendet, förstår jag beror på att man i utskott inte kan släppa in riksdagsledamöter litet hur som helst för att de skall få tillfälle att prata om sina motioner. Detta respekterar jag fullt ut, men man kunde ju möjligen ha klarat informationen på något annat sätt vid sidan om. Herr talman! Jag ber nu att få gå litet mera konkret in i ärendet. Bankernas ekonomi belastades mycket hårt av checkbedrägerier under 1960-talet, och under slutet av den perioden uppgick antalet checkbrott av olika slag till ca 25 000 per år. I mitten av 1960-talet började också posten få problem med förfalskningar. 1966 bildades då en arbetsgrupp, som skulle studera de kort som fanns på marknaden. I gruppen satt representanter för affärsbankerna, sparbankerna, postverket, rikspolisstyrelsen och länsstyrelserna. Arbetsgruppen uppdrog åt statens provningsanstalt att utvärdera existerande kort. Provningsanstalten fann att inget av de då existerande och då testade korten gav ett tillräckligt förfalskningsskydd. Den svaga punkten var i allmänhet att fotografiet var klistrat på ett underlag och nästan omärkligt kunde bytas ut. Tidigare nämnda arbetsgrupp hade då till uppgift att formulera en kravspecifikation för ett identitetskort, som skulle kunna användas i samband med checktransaktioner. Under tiden som arbetsgruppen arbetade på denna kravspecifikation vidareutvecklades legitimationskortet från det halvstatliga Aktiebolaget ID-kort som för övrigt till 50 procent ägs av bankerna och sparbankerna genom Bankföreningen och Sparbanksföreningen samt till 50 procent av staten genom posten, Ceaverken i Strängnäs och AB Atomenergi. Under utvecklingen var statens provningsanstalt inkopplad på arbetet samtidigt som den hade arbetsgruppens uppdrag att utvärdera också övriga kort. Det var i och för sig en litet lustig dubbelsits, men vi skall inte gå djupare in på detta här. Samtidigt som legitimationskortet från AB ID-kort var färdigutvecklat blev också arbetsgruppen färdig med sin kravspecifikation. Den bygger helt på kortet från AB ID-kort, eftersom den säger att andra godkända legitimationshandlingar skall tekniskt vara så konstruerade, att de ger minst samma skydd mot förfalskning och falsktillverkning som postens och bankernas ID-kort. Denna kravspecifikation utfärdades i december 1971, och det i specifikationen omnämnda postens och bankernas ID-kort är just kortet från AB ID-kort, som senare också blev körkort. Det kan för övrigt tilläggas att riksdagspropositionen om det nya svenska körkortet är nära nog likalydande med AB ID-korts patentansökan. Identitetskort av flera olika slag finns i bruk i Sverige, men fr.o.m. 1 februari 1973 godkänner posten, banker och handeln vid checkinlösen endast identitetskort utfärdade av AB ID-kort och av AB Rollfilm. Det är det senaste kortet från AB Rollfilm som jag nu visar på bildskärmen. Det är två färgfoton inbakade under värme och tryck, så att kortet blir ganska homogent strukturerat och förhållandevis svårt att förfalska. Innanför skalet finns en del s.k. säkerhetstryck, och andra säkerhetsåtgärder som vi inte skall ingå på här har också vidtagits. Nästa bild visar det identitetskort som tillhandahålles av AB ID-kort. Det är uppbyggt på en speciell filmsort med ingående vattenstämpel med plast på baksidan samt en lackerad framsida för att man skall kunna känna om det är förfalskat. Det har ett överdrag av fluorescerande material för att man skall kunna se om någon har raderat eller skrapat på kortet. På ett ställe har det även en radioaktiv isotop injicerad för att man därmed skall kunna kontrollera kortet i speciella apparater. På nästa bild ser vi samma kort som det nyss visade från AB ID-kort men i stället gäller detta som körkort. Det har ett annat säkerhetstryck men är i övrigt lika. Det är skärt till färgen. AB ID-kort har i sin styrelse personal från Sparbanksföreningen, rikspolisstyrelsen och näringslivets säkerhetsdelegation. Det är alltså en god förankring även i näringslivet. AB Rollfilm är ett privatägt företag. Dess kort tillhandahålles i första hand genom förmedling av arbetsgivare. Dessutom går det ganska mycket på export, även till andra sidan jordklotet. Det nya körkortet är också som bekant godkänt för checkinlösen. Utöver dessa godkända kort finns på svenska marknaden ytterligare några som i sig inrymmer vissa speciella fördelar men vilkas säkerhet mot förfalskning jag inte har studerat lika mycket som de s.k. godkända kortens. Ett av dessa icke godkända kort grundas på en ytterst snabb framställningsteknik för ett kort med färgfotografi till låg produktionskostnad. Bakom den tekniken står ett stort amerikanskt företag, vars metod att anbringa såväl text som fotografi på kortet i form av en sammanhängande fotografisk film är föregångare till den teknik som AB ID-kort utnyttjar. En annan intressant lösning presenteras av ett svenskt företag som tillhandahåller ett halvt genomsynligt kort i svart-vitt där kontrollmetoden grundar sig på ett optiskt rastermönster. Kontrollmetodiken blir härvid mycket enkel och billig. Herr talman! Jag avser inte här att förorda några av dessa icke godtagna kort, men jag nämner dem av principiella skäl. Näringsfrihetsombudsmannen avser nämligen att strikt hålla på sina instruktioner med avseende på frihet för svenska näringsidkare att delta i marknadskonkurrensen. Då nu ett enskilt företag, Aktiebolaget Rollfilm, har fått sitt färgkort godkänt, uppstår frågan hur andra företag med eventuellt godkända kort skall behandlas i fortsättningen. Det tycker jag kan bl.a. vara en fråga för politiker. Som motsättning till det sagda står den uttalade önskan om att endast ett centralt administrerat kort och kortregister skall få finnas. Det finns ett antal olika skäl för detta. Jag anser det vara en avgjord fördel att endast en central myndighet och ett centralt företag handlägger dessa frågor, och jag har även framfört detta i motionen. Detta är till fördel för Aktiebolaget ID-kort. Men Aktiebolaget ID-kort, som då skulle vara det centrala företaget, bör då också framställa en produkt som verkligen står i en klass för sig. Härigenom skulle såväl allmänheten som konkurrenterna och även lagstiftaren lättare acceptera det kort som ges monopolställning. Jag kan naturligtvis inte stå här i kammaren och redogöra för hur man förfalskar Aktiebolaget ID-korts identitetskort och körkort. Det har kanske stått litet överdrivet i tidningarna om den saken. Rent praktiskt skulle jag naturligtvis kunna göra det, men av sekretesskäl gör man inte så. Jag hade kunnat göra det i utskottet, och i en trängre och sekretessbelagd krets skall jag med nöje göra det. Jag har gjort det vid mitt besök hos Aktiebolaget ID-kort; det tycker jag att jag kan avslöja offentligt. Där kände man bl.a. inte till en metod och ett patent som jag redovisade. Det kändes nästan generande att konstatera detta. I avancerade tekniska ting, som ett modernt ID-kort är, får man inte isolera sig så från sin tekniska omgivning som man tycks ha gjort. Man måste låta det blåsa in litet friska fläktar från innovativa människor utanför den egna slutna kretsen. Därmed menar jag att man bl.a. bör köpa in värdefulla tekniska lösningar för att inte konservera vissa metoder, något som kan bli fallet under den långvariga distributionstiden för körkorten under de kommande åren. Man kan faktiskt tala om konservera, då det rör sig om ett svart-vitt fotografi, såsom fallet är på det ena godkända kortet och på körkortet. Nästan allting annat görs i färg numera. Snart finns, som bekant, knappast svart-vit film kvar i allmänhetens medvetande. Då man väntat i flera årtionden på ett nytt körkort är det med en viss besvikelse som man får ett kort som inte har färgfoto, i denna färgens genombrottstid. Detta tror jag man också kommer att anmärka på ute i landet. Men om man nu inte kan framställa ett färgfoto som är betryggande inbakat i plast, då måste svartvitkortet duga även om själva svartvitfotot i sig självt är en förfalskning av verkligheten. Man kan ju köpa rätten att använda färgmetoden. Vi vill ju gärna att staten skall investera i verkligt goda produkter, när ändå så här mycket pengar investeras. Jag anser att det hade varit mycket mera sympatiskt att diskutera dessa frågor i en trängre krets av parlamentariker än här i kammaren, men i den rådande situationen tvekar jag inte att gå vidare i resonemanget. I det svart-vita kortet har under utvecklingens gång staplats en rad av säkerhetsdetaljer. Det senaste var att i ett snabbt konseljbeslut vid årsslutet 1972 föra in den radioaktiva isotopen på körkortet. Jag vet att aktiviteten hos den joniserande strålningen från den injicerade isotopen är mycket låg och därmed i det närmaste ofarlig för människor. Det bör i ärlighetens namn sägas. Men det är en ur folkpsykologisk synpunkt otrevlig anordning, och dess säkerhetsvärde kan allvarligt diskuteras. Kontrollapparaten för isotopavläsningen är förhållandevis dyrbar, och dessutom finns tills vidare endast ett ytterst litet antal apparater tillverkade. Dessutom erfordras ytterligare en kontrollapparat för vattenstämpel och fluorescerande beläggning. Tillsammans kostar dessa apparater ca 1000 svenska kronor för varje kassaplats. Det är en ganska omständlig procedur att först stoppa in kortet i en apparat och genomlysa det, sedan slå om en strömställare för att kontrollera den fluorescerande ytan och därefter flytta över det till ytterligare en apparat och kontrollera isotopmärkningen. Sådant tar tid. Jag vill mot bakgrund av praktisk erfarenhet hävda att det är viktigt att ett identitetskort är realistiskt när det gäller möjligheterna att undvika förfalskning. Därmed menar jag att det å ena sidan skall innehålla så många förfalskningssäkringar att bara ett mycket litet antal personer försöker sig på att förfalska kortet. Å andra sidan får kontrollapparaturen inte vara så dyr att kortet eller kontrollen av detsamma blir dyrare än den ekonomiska skada man vill förhindra genom att ha kortet. Låt mig illustrera detta med ett exempel. Checkbrotten kostade 1970 de svenska bankerna ca 4,5 miljoner kronor. Utredningskostnaderna hos polisen med anledning av dessa checkbrott uppgick till ca 2,5 miljoner, dvs. totalt 7 miljoner kronor. Varje kassaplats måste naturligtvis ha kontrollutrustning. Det lär finnas ca 20 000 kassaplatser i Sveriges banker, jordbrukskassor och postkontor samt 40 000 kassaplatser i Sveriges butiker. Om varje kassaplats skall ha en kontrollapparat betyder detta alltså en investering i kontrollapparater av 60 miljoner kronor. Avskrives dessa kontrollapparater över fem år efter 6 procents ränta blir årskostnaden ca 15 miljoner kronor för enbart kontrollapparaturen. Då är inte kontrolltiden inräknad. Totalt innebär den i Sverige införda lösningen att man alltså betalar en ”försäkringspremie” av 15 miljoner kronor årligen för att undanröja en årlig ekonomisk skada av 7 miljoner kronor efter 1970 års penningvärde. Det var medelförlusten per år under slutet av 1960-talet. Ur total nationalekonomisk synpunkt är det alltså en föga intelligent lösning. Ett gott tecken på att den i Sverige införda lösningen börjar uppfattas som mindre och mindre intelligent är att den nödvändiga kontrollapparaturen, som egentligen skulle ha varit färdig sedan länge, ännu inte finns på marknaden och heller inte över huvud taget talas om från bankernas sida. Men i och med detta har också flera inbyggda säkringar i korten från AB ID-kort förvandlats till rena skrivbordsprodukter och saknar praktisk betydelse lång tid framöver. Jag tänker här på de speciella säkringar som teoretiskt skilde de kort som AB ID-kort framställde från andra legitimationskort. Den intressanta situationen är alltså att AB ID-korts eget kort således endast i teorin når upp till den kravspecifikation som uppställts. Om man bortser från de tre speciella säkringarna isotop, fluorescens och vattenmärke, är kortet från AB ID-kort högst ordinärt ur förfalskningssäkerhetssynpunkt. Några olika fall av förfalskningar av AB ID-korts kort har också som bekant förekommit i Sverige. Interner på Västerviks fångvårdsanstalt tillverkade 1971 efterapningar av identitetskort från AB ID-kort, och de lyckades lura nio bankoch postkontor innan de avslöjades. I ärlighetens namn skall dock sägas att detta bedrägeri gjordes med dåliga förfalskningar och berodde på dålig uppmärksamhet från respektive kassörs sida. Det hjälper ju inte hur bra ID-handlingar som framställs, om kassaplatserna släpper igenom dåligt gjorda förfalskningar. Men med det registreringssystem som tillämpas vid AB ID-kort kan även framhållas att möjligheter finns att utan svårighet komma över ett flertal av detta företags ID-kort, eftersom ju dessa i bankernas egna bestämmelser används som standard när det gäller frågan om likvärdighet ur förfalskningssynpunkt. Man kan om inte annat använda den för att öva sig på. På Ceaverken i Strängnäs som producerar korten förvaras arkivdelen nämligen endast i kortnummerordning och inte efter personnummer, och någon kontroll att samma person inte beställer flera kort efter varandra på olika banker äger inte rum. Den möjligheten bör ju snarast stoppas på lämpligt sätt. Det är inte något nytt avslöjande som jag här gör. Den uppgiften har bekantgjorts tidigare på olika sätt. Jag vill inom parentes säga att jag inte alls tycker att det är roligt att framföra dessa synpunker i kammaren. Jag hade velat framföra dem i utskottet, men det är fråga om så viktiga saker att jag vill framföra dem, även om påståendena kan vara en smula hårda för en del åhörare. I så fall har man emellertid tillfälle att korrigera eller försöka vederlägga det som jag säger. Jag vill vidare anknyta till den framtidssyn som jag, om möjligt, försöker anlägga på alla frågor. I de stora dataoperativa system som vi kommer att tvingas in i, kommer — som jag framhållit i motionen och i början av mitt anförande — identitetskortet att spela en betydande roll dels som informationsbärare, dels som styrkort för såväl innehavarens privata samröre med dataregister och minnesenheter som individens samhälleliga integrering i systemen. Oanade perspektiv på dessa frågor kommer att överrumpla oss, om inte riktlinjerna dras upp i tid. Sedan i dagarna en mycket betydande svensk innovation inom hithörande område har bekantgjorts är det lättare att skönja hur dessa framtidslinjer bör dragas. Vid skrivningen av min motion hade jag genom kontakt med tekniska kolleger kännedom om denna lösning av identifikatorisk kommunikation mellan människa och dator. Jag har tidigare inte haft tillfälle att framföra det lika öppet som nu, men det har denna vecka och föregående vecka förekommit en mycket intressant upplagd presentation härav i tekniska tidskrifter, nämligen Modern Datateknik, Elektroniknyheterna, Ny Teknik m.fl. Jag ber att avslutningsvis få säga några ord om denna ”genetiskt” betingade identifieringsmetod. För att ytterligare försöka få mina politiska kolleger att förstå varför jag vill engagera dem i detta vill jag först citera följande ur en ledare i Modern Datateknik; det bör ju beröra politiker: ”Det helt förfalskningssäkra legitimationskortet tycks nu vara verklighet, bankerna och myndigheterna till fromma. Varje enskild medborgare i t.ex. Sverige kommer — när systemet tas i bruk — att 100-procentigt kunna identifieras med hjälp av datalagrade ansiktslinjer. Om nu systemet tas i bruk. För denna uppfinning kan bli ett farligt politiskt vapen om inte en rigoriös lagstiftning kringgärdar användandet. Det krävs genomarbetade lagar för att kanalisera användandet under kontroll av myndigheterna.” Fortsättningen är minst lika intressant, och jag rekommenderar ledaren i Modern Datateknik — där även systemet är beskrivet — för närmare studium. Det är Aktiebolaget Rollfilm som fått ut denna stora innovation över hela världen. De stora företagen inom datoroch filmområdena osv. arbetar mycket intresserat med detta system. Jag kan nämna att man även här i Sverige håller på att fullborda tillverkningen av komponenter för detta, som kanske inom kort skall kunna demonstreras i praktiskt bruk. Det gäller terminalanläggningar för avkänning av de nya identitetskorten. Man tar tre porträttfotografier, i följd eller på en gång och i olika vinklar. Dessa bilder produceras på ID-kortets framsida. Med dators hjälp eller — tills vidare — för hand ritar man av de drag som är karakteristiska för personen i fråga, profillinjer, m.m., och skapar därigenom en kurvskara som läggs på ID-kortets baksida. Den kurvskaran matas in i datorn, och därefter kan man endast med just det kortet nå in till datorregistrets informationer. På det sättet skyddas den personliga integriteten mot obehöriga som kan vilja komma åt den. Dessa kurvlinjer är unika för varje människa, och de kan inte förfalskas eller behandlas som en bokstavseller sifferkod. Avsökningen sker genom att man | ”scannar av” kurvlinjeskaran, men man kan även använda kortet som ett Nr 34 vanligt identitetskort genom att man vid genomlysning ser hur linjerna Torsdagen den | exakt följer färgfotografiets linjer. 1 mars 1973 Detta har uppfattats världen över som en mycket värdefull innovation, och den har slagit ut igenkänningsmetoder såsom identifiering av fingeravtryck med datorer, identifiering av röst och även mätning av huvudets linjer med indikatorstavar. Vi bör alltså i vårt land vara glada för detta och försöka utnyttja det på bästa sätt. Inför denna innovation anser jag det vara angeläget att formulera mig ungefär som följer. Identitetskortet bör inte betraktas som någonting farligt för medborgarens integritet. På rätt sätt skött, av politiker m.fl., bör det i stället kunna göras till medborgarens förnämsta skydd för den egna integriteten genom att vara en sekretessnyckel till de informationer som får anses vara privata. Ett sådant kort bör lämpligen tillhandahållas under de senare skolåren för att sedan vid lämpliga tillfällen förnyas. Då har man en garanti för att även den grundläggande legitimationsprövningen blir riktig, vilket den inte är nu. Jag kan ge många exempel på hur det brister för närvarande. Herr talman! Jag har enträget och kanske under alltför lång tid försökt att påvisa att dessa frågor bör vara viktiga angelägenheter för oss politiker. Trots att näringsutskottets ledamöter inte har kunnat bibringas samma syn på frågorna — eller kanske hellre just därför — vill jag nu yrka bifall till min motion nr 1462.
Herr talman! Efter herr Gernandts förtjänstfullt utförliga anförande här i kväll om problem och framtidsutsikter när det gäller ID-korten kan jag fatta mig ganska kort. Jag vill bara lugna kammarens ledamöter med att säga att ID-korten är bättre än sitt rykte och bättre än vad som framgick av det som nyss sades från talarstolen. Samma uppfattning har också ett enhälligt utskott kommit fram till, inklusive samtliga centerpartistiska ledamöter. Jag ber därför att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 10, som innebär att vi för närvarande anser att det inte behövs någon parlamentarisk utredning i detta ämne.
Herr talman! Jag tror inte att jag säger någonting alltför indiskret eller vad det nu skall kallas, om jag nämner att jag vid mitt tidigare nämnda besök på AB ID-kort redogjorde för den inte så dyrbara och inte så krångliga metodik för förfalskning av kortet som jag alltså inte kan redogöra för här. Man kunde då inte vederlägga det. Jag sade när jag gick därifrån att jag skulle känna mig mycket tryggare om någon från företaget kunde säga att den eller den delen av metodiken inte går att genomföra. Man begärde då några dagars betänketid, och något besked har tills vidare inte lämnats från företaget.

Herr talman! Den omfattning som de militära rustningarna har fått såväl internationellt som i vårt land har medfört att betydande resurser binds till militär verksamhet men också att många människor i sin dagliga gärning är sysselsatta med militär verksamhet. Koncentrationen av denna verksamhet till stora enheter på vissa orter i vårt land har skapat särskilda problem. För var och en som har kännedom om förhållandena i Linköping eller Karlskoga, för att nämna ett par kommuner, framstår det som angeläget att åtgärder vidtas för att minska sårbarheten vid en nedgång i den militära verksamheten. Det är ett rimligt krav från de tusentals människor som i sitt arbete varit sysselsatta med exempelvis Viggenplanet att alternativa sysselsättningar skall finnas den dag man inte längre tillverkar sådana flygplan. De anställda vid Saab-Scania har all rätt att hävda att de som gjort insatser för en produktion som statsmakterna beslutat om inte skall drabbas av arbetslöshet den dag denna produktion blir överflödig. Det är lika rimligt att kommuner som byggt bostäder, skolor och annan service för att denna produktion skall kunna bedrivas inte skall behöva se en avveckling av militär produktion som hot mot bygdens fortbestånd. Vid förra årets riksdag väckte jag och några andra ledamöter från vänsterpartiet kommunisterna en motion, vari vi föreslog ett program för civilt utnyttjande av de resurser som frigörs vid en nedskärning av krigsmaterielproduktionen. Vi har återupprepat detta krav till årets riksdag i motionen 217. Vi ser det både som en fråga om att planera för civil användning av de väldiga resurser i fråga om kapital, teknik och välutbildad arbetskraft som finns i den militära produktionen i dag och att trygga sysselsättningen för de berörda människorna. Vi erinrade förra året om FN-rapporten Avrustningens ekonomiska och sociala konsekvenser, vari man fastslår att det finns många krav som tävlar om en nyttig användning av resurser, frigjorda genom avrustning och att på kort sikt övergångens smidighet till stor del beror på regeringarnas förmåga att förutse de problem som kunde uppstå och på förberedelsernas lämplighet. Det förhållandet att i år ytterligare två motioner tar upp frågan om åtgärder för civil produktion för att trygga sysselsättningen för de anställda i krigsmaterieltillverkningen vill jag se som ett glädjande framsteg. Näringsutskottet understryker också att motionärerna aktualiserat en väsentlig fråga, men utskottet nöjer sig med att referera vad som förra året sades i denna fråga och förlitar sig tydligen på att företagen själva skall åstadkomma en annan produktionsinriktning och att olika departement följer frågan. Faktum är emellertid att nuvarande beredskap på detta område är helt otillräcklig, och den bygger inte på någon översiktlig och genomtänkt prioritering av olika alternativa produktslag. En vida mer planmässig beredskap är nödvändig för att avvärja arbetslöshetshotet mot alla dem som nu är sysselsatta i rustningsproduktionen. Det kan inte sakna intresse att notera att statsmakternas upphandlingspolitik på datasidan inte varit målmedvetet inriktat på att främja alternativa sysselsättningar vid Saab-Scania. Tryggheten för de anställda är ett tillräckligt starkt motiv för att utarbeta ett program för civil produktion vid industrier av typ Saab-Scania, Bofors och liknande. Men också berörda kommuners läge är en viktig faktor. Min egen hemkommun Linköping har betydande inslag av militär produktion, och detta skapar särskilda problem. Kommunen har också i samband med behandlingen av en långtidsbudget beslutat att göra framställning hos statsmakterna om ett program för civil produktion vid företag som i dag är inriktade på militär tillverkning. Därtill kommer det faktum att i dag binds enorma resurser i fråga om yrkeskunnig arbetskraft, teknik, forskning och inte minst pengar, som borde utnyttjas för mer angelägna uppgifter än nu. Det handlar alltså om att frigöra resurser. Detta är viktigt att hålla i minnet. De skäl utskottet anför för sitt avstyrkande av kravet i motionen 217 kan inte anses övertygande. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen av herr Svensson i Malmö, vari hemställs om utredning rörande civilt utnyttjande av krigsmaterielindustrin.

Herr talman! Jag föreställer mig att kammaren håller mig räkning för om jag inte ger mig in i någon längre diskussion dels med hänsyn till att denna fråga diskuterades i fjol, dels med hänsyn till den sena timmen. Låt mig bara helt kort konstatera, att utskottet är ense med motionärerna om att detta är en väsentlig fråga både på lång sikt när det gäller att föra över krigsproduktionen till fredlig produktion och på kort sikt på grund av de bekymmer som just nu finns på vissa ställen till följd av minskande försvarsanslag. Alldeles särskilt förstår jag situationen för de människor som lever i Linköping och vissa andra orter, där man märker en del av problemen. Den motion som är undertecknad av bl.a. herr Henrikson i Linköping tar upp dessa problem och försöker visa hur man skulle kunna ersätta produktion för militära ändamål med viss produktion för civilt ändamål. Det är alldeles riktigt att det är den vägen man bör gå. Men vi kan inte åta oss att säga att just den produktionen är den lämpligaste. Vi delar i stort sett motionärernas uppfattning om att åtgärder måste vidtagas för att garantera sysselsättningen för människorna, men det är en sak som framför allt de berörda företagen måste planera för. Vi måste kräva av dem att de har en sådan produktutveckling, en sådan planering att de kan ta upp andra tillverkningar, när vissa militära beställningar uteblir. Självklart har samhället ett ansvar. Det har framhållits flera gånger inför utskottet och i interpellationssvar här i kammaren att såväl försvarsdepartementet som industridepartementet följer dessa frågor och försöker hjälpa till med att hitta tillverkningar för dessa företag. Det finns också en särskild utredning som just nu sysslar med att försöka hitta civila produkter för Förenade fabriksverken. Men detta måste ske även i de privata industrierna.

En så vettig åtgärd som minskning av rustningarna skall inte behöva leda till arbetslöshet — det vore en ödets ironi. Vi avstyrker således formellt motionerna, men i sak är det ett poängterande av att motionärernas önskemål i allt väsentligt tillgodoses genom det arbete som är på gång och det arbete som utskottet förutsätter uträttas i Kungl. Maj:ts kansli. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Utskottet skriver att det primära ansvaret för företagens produktionsinriktning måste åvila företagen själva, och den tanken framförde även herr Svanberg. Jag vill bara erinra om att industrier av typen Bofors och SAAB har växt fram och utvecklats på grund av statsmakternas militärpolitiska beslut och att statsmakterna därför måste ha ett särskilt ansvar för att trygga sysselsättningen för de anställda vid en tidpunkt då man är beredd att skära ned rustningsnivån.

Herr talman! Med hänsyn till den sena timmen och förstatligandet som det här har talats om var jag litet tveksam om huruvida jag skulle våga gå upp i talarstolen. Men jag lovar att skära ned mitt anförande till ungefär hälften av vad jag hade ämnat säga. Jag vill ta upp en annan aspekt på denna fråga som nära hänger samman med den civila omställning som det här är fråga om, nämligen samhällets övertagande av den typ av industri som tillverkar krigsmateriel. Den frågan behandlades 1971. Frågan om den civila planeringen var uppe i fjol, och sedan dess har en del hänt. Åtminstone vad gäller krigsmaterielindustrin i Karlskoga har antalet anställda krympt i betydande omfattning. En nedgång på omkring 600 arbetstillfällen per år har skett. En så kraftig nedgång skulle ha gett stora rubriker och lett till stort pådrag hos myndigheterna, om det hade gällt en industrinedläggning som skett på en gång. Då nu tillbakagången i sysselsättningen så att säga smyger sig på blir det inte samma dramatiska rubriker. Risken finns att problemets verkliga omfattning inte får den rätta uppmärksamheten från arbetsmarknadsmyndigheternas sida. Det är bl.a. därför, herr talman, som jag har velat yttra mig i den här frågan. Den beredskap som näringsutskottet förutsatte fanns hos det enskilda företaget har inte räckt till. Inte heller inriktningen på civil produktion är för handen vid det företag som jag här talar om. En sådan produktion har väl försökts men inte bedömts som lönsam eller konkurrensduglig. Vid ett företagsnämndssammanträde för en tid sedan uttalades det från företagsledningens sida att inriktningen i stället skall vara en hård satsning på försvarsmateriel. En sådan ökad satsning på krigsmateriel förutsätter — eftersom beställningarna från det svenska försvaret kan förväntas minska — att vapenexporten i stället måste väsentligen öka. I denna situation har fackföreningen, Metalls avdelning 76, agerat. I en motion till Metallindustriarbetareförbundets kongress i augusti i år krävs att regeringen tillsätter en utredning om överförande i statens ägo av företag som tillverkar krigsmateriel i betydande omfattning. Vidare framhålls att då inget företag här i landet självt kan bestämma över hur stor del av den tillverkade krigsmaterielen som behövs i Sverige eller hur stor del som kan få exporteras, vore det på sin plats att de företag som tillverkar krigsmateriel i betydande omfattning också ägdes av staten. Man förväntar sig även att ett statligt ägande skulle skapa bättre möjligheter till anställningstrygghet för dem som arbetar inom sådana industrier. Med det jag här har anfört vill jag fastslå att ett samhällsövertagande Nr 34 av industri, i vars produktion krigsmateriel utgör ett väsentligt inslag, Torsdagen den skulle i hög grad underlätta lösningen av de sysselsättningsproblem som 1 mars 1973 uppkommer då produktionen av krigsmateriel sjunker till följd av Åtedteler för att s exportsvårigheter eller minskad inhemsk efterfrågan.

Herr talman! Under hela 1972 uppgick Sveriges export till 41,6 miljarder kronor jämfört med 38,2 miljarder kronor 1971, dvs. en ökning med 9 procent. Vår totala export hade alltså en gynnsam utveckling under fjolåret. 182 Däremot hade vi inte samma positiva utveckling i vår handel med öststaterna. Man får tyvärr konstatera att utvecklingen i det avseendet efter 1970 karakteriserats av en klar nedgång. De förhoppningar man efter kriget ställde på en vidgad handel med öststaterna har således inte infriats.

Men om inte ansträngningar görs för att förbättra förutsättningarna för handelsutbytet med öststaterna, finns det skäl att befara att den negativa trend som vi haft under de senaste åren kommer att bestå. Flera faktorer talar för önskvärdheten av en ökning av öst-västhandeln — inte bara att den svenska industrin behöver nya marknader utan också att ett vidgat handelsutbyte med öststaterna bidrar till en avspänning i Europa. Det medför också en ökad förståelse mellan länder med skilda kulturer. Nu möter ju de svenska företagen en mängd svårigheter, som till en del är förknippade med s.k. statshandelsländer därför att dessa stater har en så långtgående central kontroll över sin handel. På grund härav behövs ett vidgat statligt engagemang från svensk sida när det gäller denna handel. I den motion av herrar Wirmark och Ullsten som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 12 tas just de här problemen upp. Och det är uppenbart att den tungrodda byråkratin i de centraliserade öststaterna innebär ett problem. Här föreligger svårigheter för västföretag att få en klar bild av marknadsförhållandena och de vägar som smidigast leder till avtal. Men det är också klart att omvärlden har insett betydelsen av den östeuropeiska marknaden och satsar allt hårdare i sina exportansträngningar för att genom olika samarbetsavtal befästa sina positioner där, Inte minst Frankrike, Italien och Japan utan även Amerika har varit framgångsrika i det avseendet. Dessa länders möjligheter att ställa krediter i sin handel med Östeuropa har varit avsevärda, och det visar också deras snabbt ökande andel av denna handel. De östeuropeiska staternas brist på kapital och valuta har medfört att de länder som kan erbjuda förmånliga krediter har haft ett väsentligt konkurrensmedel i sin hand. Och man kan förutsätta att om Sverige i fortsättningen skall kunna konkurrera med bl.a. de nämnda länderna, så är det nödvändigt att underlätta för svenska företag att erbjuda långa krediter. Man torde kunna utgå från att västvärldens intresse för den östeuropeiska marknaden kommer att öka. Detta påkallar en ökad satsning från svensk sida i våra exportansträngningar vad det gäller både krediter och en förstärkning av den merkantila personalen på vissa ambassader i öststaterna. Utskottet hänvisar i sin argumentering till att man från svensk sida har förstärkt handelsrepresentationen bl.a. genom att handelssekreterarekontor inrättats i Prag och Budapest samt genom att en speciell tjänst för bevakning av handelspolitiska frågor nyligen har inrättats vid ambassaden i Moskva. Och man menar vidare att tillkomsten av Sveriges exportråd kommer att medföra ökade möjligheter för svenska företags exportansträngningar i Östeuropa. Även om utskottet delar motionärernas uppfattning, så anser man att någon sådan särskild utredning som motionärerna har yrkat på inte behöver komma till stånd. Utskottet anser att alla möjligheter att främja handelsförbindelserna med östeuropeiska länder tas till vara och att det därför inte finns någon anledning att bifalla motionen. Rese!vanterna har en annan uppfattning. Vi anser att de svenska företagen inte erhåller det samhällsstöd i sina exportansträngningar som företagen i andra västländer får. Därför bör de svenska företagen ges bättre möjligheter att konkurrera på samma villkor som andra. Det är naturligtvis också angeläget att den svenska officiella handelsrepresentationen byggs ut. Vi anser att en samlad prövning av det slag som motionärerna föreslår är lämplig för att utarbeta ett program för en samordnad insats när det gäller förbättring av östhandeln. Jag ber därför, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Reservanternas talesman herr Wirtén uttryckte sig något vårdslöst när han sade att reservanterna inte anser att de svenska företagen erhåller det samhällsstöd i öststatsexporten som företag i andra västeuropeiska länder åtnjuter. Det är en viss överdrift, därför att de kreditsubventioner som finns i öststatshandeln är det bara ett fåtal — och framför allt större — länder i Västeuropa som lämnar. De flesta länder håller sig ännu så länge i sin öststatshandel till de regler för handeln mellan länderna som har dragits upp av GATT, och utskottsmajoriteten tror att det är en styrka att man kan hålla på dessa GATT-regler så länge som möjligt. Men detta betyder inte att de svenska företagen inte har något stöd av staten i sina exportansträngningar på Östeuropa. Jag vill här peka på några av de åtgärder som har vidtagits under senare år. Handelsrepresentationen har successivt förstärkts, och i de nya handelsavtalen ingår åtaganden om att begränsningarna i importkvoteringen skall vara avvecklade vid årsskiftet 1974-1975. Beträffande den i motionen 1514 kritiserade bristande samordningen i handläggningen av dessa frågor på departementsplanet har det som bekant nu skett en samordning på så sätt att UD:s handelsavdelning flyttats över till handelsdepartementet. Bland andra statliga stödåtgärder som jag här kan nämna är den omfattande exportoffensiv som nu äger rum från svensk sida i exempelvis Polen och som lovar mycket gott för framtiden. Vidare är förhandlingarna med Sovjetunionen om naturgasköp och kärnbränsleleveranser mycket intressanta projekt. Om de förhandlingarna går i lås kommer de att innebära att en mycket stor exportpotential öppnar sig för svensk industri. När det slutligen gäller kreditstödet, som reservanterna särskilt trycker på, har det också där skett en del under senare tid, dock inom ramen för de förpliktelser som vi enligt GATT-avtalet har att hålla oss till. Jag kan som exempel nämna att exportkreditnämnden har gjort särskilda ansträngningar för att förbilliga premierna för garantier vid export till östländerna. Vidare är Svensk exportkredit, som lånar ut pengar till företag som sysslar med bl.a. öststatshandel, nu på väg att utöka sitt aktiekapital från 100 till 200 miljoner kronor. Det innebär att det utökade aktiekapitalet kommer att bilda underlag för en högst betydande exportkreditupplåning, som mycket väl kan behövas och som betyder ett stöd för handeln med öststaterna. Dessutom förtjänar det påpekas att Svensk exportkredit har sänkt sin allmänna utlåningsränta med 1 2 procent. Så visst händer det saker och ting på departementsnivå vad beträffar östhandeln. Dessutom har regeringen i propositionen 125 år 1972 uttalat att ytterligare åtgärder kommer att vidtas i speciella fall.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

Den nedåtgående kurva som där finns redovisad tycker jag är värd att ta ad notam. Den visar att vi uppenbarligen här står inför ett problem, om inte kraftfulla åtgärder vidtas i fortsättningen. Vad jag sade i mitt anförande var att en del industriländer i Europa — jag nämnde Italien och Frankrike — har en något förmånligare ställning än Sverige i detta avseende, och jag tror knappast att herr Pettersson i Lund kan bestrida det påståendet.
Herr talman! Herr Wirtén påtalade det vidgade gapet mellan vår totala exportutveckling under senare år och exportutvecklingen gentemot öststaterna. Det är alldeles riktigt att vi har haft en nedgång av handeln med Östeuropa, i varje fall med vissa länder. Det är därför som regeringen nu försöker sätta in ytterligare åtgärder för att klara upp den här saken. Nu är det dock så att det finns en bestämd uppfattning — jag tror t.o.m. att den delas av folkpartiet — att man skall vara mycket försiktig när man går in och subventionerar krediter i handeln. Det kan ett litet land i längden bara förlora på. Jag tror alltså inte att folkpartiet har uppfattningen att vi skall göra det. I övrigt finns det många förklaringar till detta vidgade gap. En ganska banal förklaring är att utjämningssträvandena under senare år som ett resultat av den tyska östpolitiken bl.a. inheburit att det på ett helt annat sätt än tidigare blivit fritt fram för många västländer att exportera begärliga varor till öststaterna. Detta kan också förklara att vi för närvarande kan avläsa en viss dämpning i vår export till öststaterna. Men regeringen har som sagt förklarat — och utskottsmajoriteten har inte någon anledning att inte tro på det — att man kommer att vidta ytterligare åtgärder för att hjälpa upp situationen.

Herr talman! I den motion som nu behandlas har vi motionärer visat att handeln med Östeuropa under de båda senaste åren haft en viss nedgång. Vi befarar att denna negativa tendens kan komma att fortsätta om inte en rad samordnade ansträngningar görs för att främja utbytet. Vi redovisar siffror för 1971 och 1972 som visar en nedgång av vår export till Sovjetunionen, Östtyskland, Tjekoslovakien och Ungern. Importen från dessa fyra länder har också minskat. Den stora ljuspunkten är handeln med Polen, där det skett en kraftig ökning. Man kan väl räkna med att Polen blir vår viktigaste handelspartner i Östeuropa. Som herr Wirtén påpekade bekräftas denna trend av det diagram som finns på s. 5 i näringsutskottets betänkande. Jag tycker emellertid att utskottet gör sitt bästa för att invagga oss i förhoppningar om att den här utvecklingen inte är så allvarlig. Man pekar på underhandlingarna om att köpa naturgas från Sovjetunionen, man pekar på att de samarbetsavtal som ingåtts är relativt nya, och man säger t.o.m. under hänvisning till bedömningar på departementshåll att tecken ändå tyder på att trenden skulle vara positiv. Låt mig då hänvisa till den översikt av öst-västhandeln som tidskriften The Economist gjorde i början av detta år. Man hade studerat de aktuella ekonomiska planerna i Sovjetunionen och övriga länder inom Komekon och funnit att dessa planer visar att östländerna själva räknar med ett minskat utrymme för ökningar i deras handel med länderna i väst. Om alltså östländernas och Komekons egen planering betyder att östländerna lägger huvudvikten vid att öka sin internhandel, vad finns det då för skäl för att göra den bedömning som utskottet redovisar, nämligen att trenden de senaste åren kan förmodas vändas i en positiv trend? Jag lyssnade på utskottets representant och blev inte övertygad av argumenten. Men jag medger att man befinner sig på osäker grund. Jag tycker i varje fall att erfarenheterna de senaste åren borde stämma till eftertanke. Vad är det egentligen som säger att man kan räkna med att utvecklingen för Sveriges del skall bli mer positiv än den pessimistiska prognos som nu Economist efter sina studier har kommit fram till för en rad västländer? I vår motion har vi pekat på olika områden där insatser är speciellt viktiga och de har redan nämnts i debatten. Det första gäller handelsrepresentationen och nödvändigheten att bygga ut denna. Vi tror att man måste gå vidare på den vägen. Det andra området där åtgärder alldeles uppenbart krävs är kreditsidan. Vi vet ju att den bilaterala handelspolitik öststaterna förordar syftar till betalningsmässig utjämning över åren och kräver långa betalningsarrangemang. Även inriktningen på tyngre kapitalvaror och kompletta fabriksanläggningar bidrager till att förlänga kredittiden. Krediter på 10—15 år kan där komma i fråga. Även räntornas höjd är ett problem för de svenska företagen. Det är ju så att vissa länder vidtager statliga garantioch stödåtgärder som gör att dessa länders företag kan visa ett större tillmötesgående än våra i vad gäller både Nr 34 räntehöjd och kredittidens längd. Torsdagen den Nu var jag förvånad över att näringsutskottet inte nämnde någonting 1 mars 1973 om kreditsidan i sitt yttrande. Vi har ju här fått höra en del, men det —L—— —— — mesta av vad som vidtagits är ju generella åtgärder och inte åtgärder som Åtgärder för att speciellt inriktats på att lösa de specifika problemen i samband med främja handeln med Östeuropa östhandeln. Jag tycker att det här finns löften kvar att uppfylla. När Gunnar Sträng i början av november var i Moskva förklarade han att just krediterna spelar en stor roll i vår östhandel och han sade: När vi kommer hem får vi resonera med våra kolleger om vad som kan göras. I den allmänpolitiska debatt som följde en vecka därefter sade statsministern att man förbereder särskilda åtgärder för att öka företagens möjligheter att lämna exportkredit, och han pekade på att kreditkonkurrensen har varit utpräglad i handeln de senaste åren. Vad har det nu blivit för resultat av de här resonemangen inom regeringen, och vilka ytterligare särskilda åtgärder har vi att vänta förutom de som statsminister Palme utlovade? Detta är speciellt viktigt eftersom krediterna är ett så betydelsefullt konkurrensmedel när det gäller just östhandeln. Herr talman! Den tredje och sista punkten som jag vill nämna gäller importkvoteringen. Vi hade kravet på en liberalisering av importkvoteringen med i vår motion förra året, och då sade näringsutskottet att möjligheterna var begränsade på grund av de handelspolitiska förpliktelser Sverige har att iaktta enligt GATT-överenskommelsen. I år har utskottet inte upprepat den motiveringen. I stället konstateras nu att i de senast slutna långtidsavtalen ingår som ett mål att de begränsningar det här är fråga om skall vara avvecklade senast vid årsskiftet 1974-1975. Jag konstaterar alltså att tanken på en liberalisering vunnit framsteg, och det är ju glädjande. Man får nu hoppas att allt görs för att uppnå det här målet i praktiken, ty det är ju så att restriktionerna utgör ett allvarligt hinder för en utveckling av handelsutbytet och kan få negativa effekter för båda parter. Det kan leda och har lett till att större importaffärer som skulle ha gagnat svensk förädlingsindustri av just det här skälet gått i stöpet. Ja, herr talman, med det anförda har jag velat påvisa att ytterligare åtgärder är nödvändiga och att ett samlat grepp behövs. Vi motionärer tycker att en samlad prövning bör göras inom berörda departement och verk av de ytterligare åtgärder som kan vidtas för att främja handeln med Östeuropa. Utan sådana åtgärder är jag personligen rädd för att vi inte kan vända trenden. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Ett osvikligt sätt att nu göra sig populär vore naturligtvis att ingenting säga. Men nu har tågen och flygplanen gått och klockan är redan mycket. Jag skall ta några minuter av kammarens tid i anspråk, innan vi alla säger godnatt. Inte bara herrar Ullsten och Wirmark inser behovet och nödvändigheten av att vi ökar vår handel med de socialistiska länderna. Utskottets 187 skrivning är ju också i sak ett instämmande. Men det är även klart att det behövs betydligt mer än uttalade önskningar och de åtgärder som hittills vidtagits. Det krävs mindre tveksamhet och flera konkreta steg. Det handlar, kan man säga, om en bestämd viljeinriktning och inte om tillsättandet av nya utredningar. Utskottet anför i sin skrivning en rad siffror och tabeller, som visar hur vår handel i kronor har ökat med de socialistiska länderna i Europa. Men det hindrar inte att intrycket framför allt blir att denna handel också i nuläget är oproportionerligt liten. Tabellens utgångsår, 1962, led Sverige liksom så många andra länder fortfarande av verkningarna av bestämmelser som framför allt USA tvingat på andra länder. Med lämpor och hotelser men också i politiskt samförstånd fick man en rad länder, däribland Sverige, att gå in för en handelspolitik, som var klart diskriminerande och som stred mot vår officiellt proklamerade neutralitetspolitik. Det är kända och erkända fakta, som jag inte behöver gå in på. Det är klart att en kurva, eftersom allting är relativt, kan se någorlunda bra ut när utgångspunkten är ett nära nog bottenläge, men sakläget i dag är ju, som här tidigare sagts, långt ifrån imponerande. Handeln med de europeiska socialistiska länderna uppgår ju inte till mer än dryga 3 miljarder kronor, vilket innebär en minskning när man sätter in det i sitt rätta sammanhang, nämligen det totala varuutbytet. Detta är allvarligt. Det är inte en normal utveckling. Hur skall det då bli i framtiden? Utskottets skrivning andas en viss förhoppningsfullhet, som man naturligtvis vill instämma i, men jag tillhör nog dem som anser att de åtgärder som vidtagits på senare tid inte befrämjar en sund och naturlig handelsutveckling. Man kan känna en viss oro. Det svenska frihandelsavtalet med EEC — eller, som det nu heter, EG — kan tyvärr inte vara något som främjar handeln med de stora marknader som det här gäller. Tullarna på industrivaror slopas mellan Sverige och EEC, men det måste rimligtvis, såvitt jag förstår, betyda en styrning, som i ännu högre grad inriktar vårt lands handel mot de västliga kapitalistiska länderna. De s.k. ursprungsreglerna förstärker denna inriktning. Borttagandet av tullar gentemot en region mot vilken vår handel redan tidigare är ensidigt knuten måste ju främja en ytterligare snedvridning. Vill man ha en ökad handel med de östeuropeiska staterna kan man tyvärr inte gå förbi de praktiska verkningarna av Sveriges avtal med EG. Detta bör sägas mot bakgrunden av att det — som det här tidigare har sagts — nu finns mycket stora förutsättningar för att vi skall kunna öka vår handel med de socialistiska länderna. Så kan exempelvis Sovjetunionen bli en oändligt mycket större handelspartner än vad som nu är fallet. I en intervju den 3 januari säger Sovjetunionens ambassadör Jakovlev, att ”Sovjet är intresserat av att öka handeln med Sverige, men det måste finnas god vilja och intresse från båda sidor”. Han nämnde i detta sammanhang både Finland och Frankrike som exempel på hur gynnsamt handeln kan utvecklas mellan socialistiska och kapitalistiska länder. Nr 34 Det finns några tunga faktorer som man kan peka på i det Torsdagen den sammanhanget. Det gäller exempelvis de stora möjligheter som nu finns 1 mars 1973 att öka bensinoch oljehandeln med Sovjetunionen. Många andra länder Areärder för Get har detta som en av de tunga komponenterna i handeln med Sovjettgärder för att unionen. Vi vet också att Sovjetunionen har enorma resurser i form av främja handeln med Östeuropa naturgas. I fjol ingicks en rad intressanta överenskommelser och avtal mellan Sovjet och olika länder om gasleveranser från Sovjet. Frankrike tecknade avtal om leverans av 2,5 miljarder kubikmeter naturgas under 20 år. Samma giltighetstid har liknande överenskommelser med Italien och Förbundsrepubliken Tyskland. Vårt grannland Finland har tecknat mycket stora avtal om leveranser av naturgas. Gasleveranserna har till stor del och under lång tid framöver betalats genom att Finland levererat rörledningar för gastransporten. Även Sverige har visat intresse för naturgasimport från Sovjet, men förhandlingarna har såvitt jag kan bedöma dragit ut alltför länge på tiden, och jag har en bestämd känsla av att det inte beror på Sovjetunionen, utan närmast på svensk tveksamhet. Bland ytterligare faktorer som kan påpekas i det här sammanhanget är erkännandet av DDR, som rimligtvis måste underlätta våra handelsförbindelser. Det jag här har nämnt är bara några exempel på vilka möjligheter som finns och vilka perspektiv man skulle kunna se fram emot när det gäller en kraftig ökning av handeln med de s.k. östländerna. Det behövs inga nya och stora utredningar. Möjligheterna ligger i öppen dag. En känd ledamot av denna kammare har sagt: ”Politik är att vilja”, och det gäller också i det här fallet. För svensk arbetarklass är frågan om ökad handel med de socialistiska länderna av största intresse. Genom ökad aktivitet här kan man bryta vissa kapitalistiska länders helt ensidiga dominans på vissa områden. Ökad handel med socialismens länder måste också ses som en viktig faktor för att trygga sysselsättningen och stimulera den ekonomiska utvecklingen i vårt land. Det är därför jag hoppas att man — trots frihandelsavtalet med EG -— vidtar alla möjliga konkreta åtgärder för att befrämja handeln med de stora marknader som finns i Östeuropa. Möjligheterna finns. Det gäller bara att ta dem till vara.

Herr talman! Herr Lidgard har frågat finansministern vilka åtgärder som kommer att vidtagas för att med retroaktiv verkan kontrollera att statens redan pensionsavgångna tjänstemän verkligen erhåller den pension, som de är berättigade till. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. För något år sedan granskade statskontoret och statens personalpensionsverk tjänstematriklarna hos ett antal statliga myndigheter. Resultatet av granskningen gav anledning till förmodan att matrikelföringen hos många myndigheter är bristfällig. Jag tillsatte därför i fjol en utredning — ”pensionsadministrationsutredningen” — med uppdrag att utreda frågan om registrering och bearbetning av matrikeluppgifter m.m. Utredningen har nu slutfört sitt arbete och redovisat detta i ett betänkande Den statliga tjänstepensioneringens administration. I betänkandet föreslås bl.a. förbättringar av den fortlöpande registreringen och en särskild genomgång av matrikeluppgifter avseende förfluten anställningstid för dem som ännu inte har fått pensionsförmån. Betänkandet remissbehandlas för närvarande. I de fall då brister finns i matrikelföringen behövs det, som förhållandena för närvarande är, ofta kompletteringar av materialet i samband med pensionsavgången. Särskilda svårigheter kan härvid uppkomma, speciellt i fråga om förhållanden som ligger långt tillbaka i tiden. Ärendena granskas med hänsyn härtill inom pensionsverket. För att i möjlig mån undvika felaktigheter vid pensionsberäkning till följd av brister i underlaget tillämpas sedan länge den ordningen att den anställde får tillfälle att granska matrikeluppgifterna innan beslut om pension fattas. Han skall också i sin pensionsansökan uppge alla anställningar, även icke-statliga, som han har haft. Personalpensionsverket utför ett ytterst omsorgsfullt arbete för att den enskilde skall få den pensionsförmån han har rätt till enligt gällande bestämmelser. De arbetsmetoder personalpensionsverket härvid tillämpar är en mycket god garanti för att pensionen är riktig. 191 Jag följer emellertid fortlöpande dessa viktiga frågor. Den här nämnda utredningen är bara ett exempel på det. Mitt svar på herr Lidgards fråga blir därför att jag inte finner skäl att, när det gäller de redan beviljade pensionerna, vidta ytterligare åtgärder för att kontrollera dem.

Herr talman! Jag tackar herr statsrådet för svaret. Såvitt jag kunnat finna vid den hastiga genomläsning som jag har haft tillfälle till finns det i varje fall en korrekt uppgift i svaret. Det är när statsrådet säger att personalpensionsverket ”utför ett ytterst omsorgsfullt arbete för att den enskilde skall få den pensionsförmån han har rätt till — — —”. Jag är mycket angelägen om att understryka detta. Jag har under mitt civila arbete haft tillfälle att samarbeta med många ämbetsverk. Få ämbetsverk har varit så inställda på att arbeta för att den enskilde skall få sin rätt i sådana här besvärliga frågor som just personalpensionsverket. Man har fått stor hjälp från detta verk vid alla möjliga tillfällen. Däremot är det väl inte att undra på om jag känner mig besviken över det svar jag har fått, när statsrådet säger att man inte är beredd att göra någonting i övrigt därför att granskningen är så omsorgsfull. Jag har sysslat med dessa frågor i ungefär 25 år, och inom den organisation där jag är verksam har vi ofta sagt oss litet grand på skämt att vi skulle kunna anställa en människa för att arbeta med pensionsfrågorna utan lön men med provision och att han skulle bli en rik man på den provisionen han skulle få på att räkna om de felaktiga pensionerna. Så pass omfattande har vi känt det vara t.ex. på lärarområdet. I och för sig är det inte så konstigt. Matrikeluppgifterna har vandrat via kommunerna upp till personalpensionsverket. Det är mycket som har kommit bort i källare hos kommuner under de många år som har gått, och det skall jag inte förebrå personalpensionsverket. Men när den utredning som statsrådet talar om kommer fram till att det finns felaktiga matrikeluppgifter och dessa skall aktualiseras för dem som är i tjänst, så måste man ju ställa frågan: Varför inte försöka aktualisera uppgifterna också för dem som har lämnat tjänsten? Staten har ju samma skyldighet mot sina pensionärer som mot de aktiva att betala ut den pension som vederbörande är berättigad till. Nu sägs det i svaret att den pensionssökande skall lämna uppgifter om alla sina anställningar osv., och jag vet att så sker. Jag tror att man där i stort sett kan klara upp saken. Men det finns ett område där det är svårt att klara den, och det är när det gäller änkepensionerna. Där är jag rädd att det föreligger rätt många felaktigheter i fråga om äldre matrikeluppgifter. Där tycker jag att man skulle kunna gå in i materialet och undersöka vilka förändringar som man skulle kunna åstadkomma.

Herr talman! Jag är glad att notera att herr Lidgard så oförbehållsamt stryker under mitt påstående om det ytterst noggranna arbete som pensionsverket lägger ner när det gäller att kontrollera pensionerna och verkligen se till att den enskilde inte här lider några rättsförluster. Det är väldigt angeläget, och vi är tydligen fullständigt ense, herr Lidgard och jag, på den punkten. Sedan framhåller ju herr Lidgard att matrikeluppgifterna kan vara felaktiga. Låt mig lämna ytterligare några upplysningar om varför det kan vara så. Det nuvarande pensionsreglementet kom till år 1959, och det medförde då pensionsrätt med retroaktiv verkan för extra tjänstemän, arvodesanställda och vissa arbetare. Enligt äldre reglementen var myndigheterna icke skyldiga att föra tjänstematrikel för arbetstagare utan pensionsrätt. Pensionsuppgifter för tid före 1959 måste därför enligt det nya reglementet i viss utsträckning rekonstrueras med hjälp av lönekort och liknande handlingar. Det kan också förekomma att påstådda anställningsperioder inte kan styrkas annat än genom intyg av arbetskamrater. Man kan därför inte bortse från möjligheten av att det trots pensionsverkets noggranna granskning kan finnas brister i matrikelföringen som inte upptäcks vid pensionsprövningen. Jag anser mig dock på goda grunder kunna förutsätta att sådana brister, i den mån de förekommer, oftast kan bli till pensionstagarnas fördel. Härvid har jag då särskilt beaktat att vad som i första hand kan förbises är avdragsverkande ledigheter som inte har förts upp i materialet. Jag kan alltså med utgångspunkt i vad jag nu sagt ändå fasthålla påståendet att det sker en mycket noggrann granskning av pensionsunderlaget och att för närvarande ingenting ytterligare behöver göras.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att herr statsrådet inte bestrider att det kan utgå felaktiga pensioner. Nu gör han ett försök och säger att de kan vara för höga. Jag vill bara säga att under de många år jag har sysslat med detta har jag inte träffat på något tillfälle när de har varit för höga, men jag har däremot träffat på många tillfällen när jag eller mina medarbetare tillsammans med personalpensionsverkets folk har kommit fram till att de varit för låga. Det krävs understundom ett ordentligt detektivarbete på detta område. När Ni nu säger att Ni skall aktualisera situationen beträffande dem som är i tjänst, tycker jag att Ni bör aktualisera frågan också beträffande dem som har lämnat tjänsten. Jag tror att det är speciellt på änkepensionsområdet som man har bekymmer, och där tycker jag verkligen att staten som arbetsgivare har ett ansvar och en skyldighet.

Herr talman! Herr Lidgard tar nu upp en, som jag tycker, delvis ny fråga, nämligen att man än en gång skall kontrollera de gamla pensionerna. Jag finner det ganska orealistiskt — för att uttrycka mig milt, att än en gång kontrollera ca 183 000 pensioner. En sådan kontroll skulle, såvitt jag kan se, knappast ge någonting. Däremot skulle detta kosta enormt mycket arbete och pengar, och därför finner jag inte skäl att göra ytterligare en sådan genomgång. Jag kan hävda det på den grund som jag har angivit, nämligen att pensionsverket redan företar en mycket omsorgsfull granskning. Jag vill ännu en gång framhålla att jag är medveten om att det trots den noggranna granskningen kan finnas brister i registreringen av gången tjänstetid, och det var också mot den bakgrunden som jag tillsatte utredningen. Vad den sedan kommer att leda till i framtiden får vi väl se, betänkandet remissbehandlas ju för närvarande.
Herr talman! Jag är inte alldeles säker, men siffran 183 000 gäller väl samtliga statspensionärer? — Ja, säger man, det är samtliga. Flertalet av dessa åtnjuter naturligtvis full pension, och där är det ingenting som man behöver titta på, eftersom flertalet har haft tillfälle att inge ansökningar och beskriva vad de tidigare har sysslat med. Men det finns också ett antal änkor som inte känner till mannens tidigare tjänstgöring, och där tycker jag verkligen Ni kunde gå in och se på situationen. Det kan finnas ömmande sådana fall.

Herr talman! Herr Gustafsson har frågat hur jag — mot bakgrund av pressuppgifter och luftfartsverkets kontakter med berörda kommuner — ser på frågan att förlägga delar av det icke-militära flyget till Barkarby flygfält. Jag har nyligen — den 15 februari i år — besvarat en enkel fråga som berörde i huvudsak samma problem, nämligen bortlokaliseringen av allmänflyget från Bromma. Jag tillåter mig därför att upprepa vad jag då anförde. Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallade jag i augusti 1972 särskilda sakkunniga att utreda den fortsatta lokaliseringen av flygverksamheten på Bromma flygplats. Riktpunkten för utredningsarbetet är att bortflyttning av flygverksamheten från Bromma skall ske senast under år 1978. Kungl. Maj:t uppdrog vidare åt luftfartsverket att vidta åtgärder för att på kortare sikt — dvs. före en slutlig avveckling av flygplatsen — begränsa flygverksamheten där och med denna förenade störningar. Luftfartsverket har nyligen avslutat sitt utredningsarbete. Verket föreslår bl.a. att viss flygverksamhet, bl.a. utrikes chartertrafik och målflyg, flyttas ut från Bromma redan under år 1973. Verket har också grundligt kartlagt förutsättningarna för att från Bromma flytta ut allmänflyget till andra befintliga flygplatser i regionen, bland dem just Barkarby flygfält som herr Gustafsson tar upp i sin fråga. Verket har därvid funnit att det av trafikledningstekniska skäl inte är möjligt att annat än i mycket begränsad utsträckning åstadkomma sådan utflyttning så länge Bromma flygplats bibehålls. Luftfartsverkets utredningsrapport kommer att överlämnas till de särskilda sakkunniga som har att i ett mera långsiktigt perspektiv överväga lokaliseringen av bl.a. allmänflyget. I det arbetet kommer luftfartsverkets utredningsmaterial att utgöra ett viktigt underlag. Det är naturligt att de sakkunniga i första hand prövar i vilken utsträckning det är möjligt att ta till vara eventuell kapacitet på befintliga flygplatser i regionen. Självklart är att detta måste ske på ett sätt som går att förena med miljömässiga och andra hänsyn. Därutöver har utredningen vid behov möjlighet att bedöma andra lokaliseringsalternativ. Med hänsyn till att allmänflygets lokalisering i Stockholmsregionen sålunda är föremål för utredning anser jag mig inte nu böra göra ytterligare uttalanden som föregriper frågans fortsatta beredning.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet Norling för svaret på min fråga. Det innehöll väl egentligen inte några överraskningar utan anknöt till de synpunkter som statsrådet anfört tidigare i olika fora och även här i kammaren. Några reflexioner vill jag ändå göra i anslutning till svaret. Den första reflexionen är denna. Flyttningen av allmänflyget till Barkarby eller Skå-Edeby medför att fler människor i regionen utsätts för mer flygbuller. Det är, såvitt man kan utläsa ur rapporten Bromma A—C från luftfartsverkets driftavdelning, fråga om avsevärda ökningar av flygverksamheten; på Barkarby från 25 000 flygrörelser per år till 70 000 enligt ett alternativ men till 150 000 enligt ett annat och på Skå-Edeby rör det sig om ungefär samma ökningar. Barkarby och Skå-Edeby får alltså ökade bullerproblem och på Bromma blir de oförändrade på grund av de tyngre flygplanens bullerdominans där. För regionen totalt blir det således en försämring. I ett pressmeddelande den 20 juni 1972 sade statsrådet Norling i en allmän kommentar till regeringens beslut att dels stänga Bromma flygplats senast 1978, dels minska trafiken där, att beslutet skulle ses som en miljöpolitisk åtgärd. Man frågar sig då om miljöpolitiken bara gäller Bromma och inte de andra platserna. Min andra reflexion knyter sig till huvudmannaskap och kostnader. Det sägs i rapporten från luftfartsverkets driftavdelning: ”Med hänsyn till vad som gäller i fråga om luftfartsverkets ansvarsområde, måste de åtgärder för anläggande och drift som blir aktuella på Barkarby och Skå-Edeby — — — ske på kommunalt eller enskilt initiativ.” Investeringarna på Barkarby lär gå upp till 5 miljoner kronor eller 8 miljoner kronor och för Skå-Edeby blir de betydligt större. Driften beräknar man kommer att ge ett årligt underskott på 1 miljon kronor beträffande Barkarby. Om beslutet att bygga ut Barkarby eller Skå-Edeby fattas våren 1973 kan, sägs det i rapporten, anläggningsåtgärderna vara avslutade under 1974. Jag utgår från, för att nu uttrycka sig modest, att det måste bli några kommunala kostnader härför. Det har vi i varje fall i Järfälla inte kalkylerat med i våra femåriga långtidsutredningar, och jag tror inte heller att vi kommer att göra det de närmaste åren. Vi tycker att det finns andra saker som är mer angelägna från kommunal synpunkt. Slutligen kan jag inte underlåta att reflektera över varför regeringen har dröjt så länge med Brommafrågan. Det har ju anförts grava klagomål från Bromma långt tidigare, då det ännu fanns rätt gott om mark på andra håll relativt nära det centrala Stockholm. I t.ex. Järfälla och Sollentuna har nu under rätt många år bebyggelse skett ganska nära Barkarby flygfält. Detta har grundats på bedömningen att flyget där skulle avvecklas totalt. Den bedömningen måste de statliga planmyndigheterna också ha gjort tidigare. Men inte nog med det. Det planeras nu för fullt och i stor skala på Stockholms kommuns område i omedelbar närhet av flygfältet. Ja, det här gör ju, herr talman, att även den som inte är så angelägen att ställa frågor till statsråd kan finna sig föranlåten att göra det i ett sådant här fall.
Herr talman! Det är egentligen inte mycket att tillägga. Jag diskuterade som sagt detta för några veckor sedan med herr Olof Johansson i Stockholm vid en liknande frågestund. Om man skall kunna förena behovet av en effektiv flygverksamhet i ett land med alla de miljökrav som man gärna vill ställa och se uppfyllda kommer man i konfliktsituationer. Jag har för några dagar sedan tillåtit mig att säga, att vi i Storstockholmsregionen just nu är på väg mot ett läge där, såvitt man kan se, tämligen oförenliga intressen dominerar i debatten. Nu skall emellertid de här frågorna inom de närmaste veckorna bli föremål för sakbehandling inom regionen med utgångspunkt i det yttrande som skall lämnas över luftfartsverkets senaste utredning. Vi får väl då tillfälle att se vad de beslutande instanserna i regionen kan ha för samlad bedömning. Herr Gustafsson i Barkarby talar om att staten skulle ha kunnat vara litet mera förutseende exempelvis när det gäller Bromma. Jag vill inom parentes säga att staten kan inte förelägga någon kommun att upplåta mark för ett flygfält. För militära flygfält må det vara möjligt, men för civil flygverksamhet utgår jag ifrån att det inte är tänkbart att sätta sig över kommunens beslutande instanser, var dessa kommuner än är belägna. Det innebär således i sig att man här kan få en total låsning. Själva miljödebatten, herr Gustafsson, är inte så förfärligt gammal i detta land. Någon har sagt att vi började tala miljö på allvar först i mitten av 1960-talet i de termer vi nu använder. Därför kanske det inte var så lätt att förutse att vi skulle få dessa problem så nära inpå oss som vi nu har fått dem.
Herr talman! Jag kan hålla med statsrådet Norling om att miljödebatten .inte är så gammal och att det naturligtvis har inneburit svårigheter i de här bedömningarna. Men jag har tagit del av det som statsrådet Norling har sagt i tidigare interpellationssvar och i massmedia, speciellt i sin presspolemik nyligen. Där framhäver han att miljöskälen har spelat en stor roll i försöken att få bort flygverksamheten från Bromma. Men om miljön betyder väldigt mycket just kring Bromma — Nr 35 och jag håller med om att den verkligen kan göra det — kanske man på Fredagen den andra håll i Storstockholm tycker att miljön bör spela en viss roll där 2 mars 1973 också. Man får kanske ta hänsyn till miljöfaktorer även runt Skå-Edeby, Barkarby och de andra platser som det kan bli fråga om. Men även om miljödebatten inte är så gammal kommer man inte ifrån, att hade man varit ute litet tidigare och funderat över flygplatsfrågorna — de har ju en relation inte bara till miljödebatten utan till samhällsplaneringen över huvud taget — kanske man hade varit litet bättre ställd i de centrala delarna av Stockholm när det gäller flygplatser.
Herr talman! Det är möjligt att man skulle ha kunnat vinna några fördelar om man hade haft litet bättre förutseende i fråga om den kommande miljödebatten. Men när det gällde Arlanda kunde man absolut inte ha haft det. Där byggde vi på sin tid ett flygfält så långt från bebyggelsen att folk nästan inte hittade dit. Vad har nu hänt? Jo, under senare år har bebyggelsen närmat sig Arlanda, och nu klagar kommuner i regionen hos statsmakterna över att Arlanda stör bebyggelsen. Jag skulle ha velat se dem som hade kommit och sagt att Arlandas flygplats störde bebyggelsen i det ögonblick det just stod färdigt. Jag ville påminna om detta bara som ett exempel på att det kanske inte alltid är ens fel att två träter. Som jag sade kan staten faktiskt inte ålägga någon kommun att hålla i gång flygverksamhet. Det räcker att hälsovårdsnämnden i kommunen säger nej av skäl som den kan åberopa enligt hälsovårdsstadgan, så får sådan här verksamhet upphöra — sedan må regeringen säga vad den vill. Det är alltså väldigt angeläget att vi här finner konkreta samförståndslösningar, så att vi kan behålla en flygverksamhet i landet.
Herr talman! Får jag på tal om det senaste som statsrådet Norling sade bara gör den kommentaren, att de statliga planmyndigheterna ändå har vissa möjligheter att titta på sådana här saker, när man börjar märka att bebyggelsen expanderar fram mot områden där det finns flyg. Jag vet att det inte är herr Norlings bord, och jag skall inte ta upp det mera här. Men jag kan instämma i att det är angeläget, att de olika intressenterna från olika departement, från olika beslutsnivåer, samverkar på detta fält för att få en bättre samordning. Då skulle man inte råka in i, som man ofta gör, att först lokalisera flygplatser på vissa ställen och sedan tillåta bebyggelsen att komma närmare. Det problemet får kanske den här utredningen anledning att se på.

Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat mig om jag vill medverka till att tidigare gällande regler vid statens järnvägar beträffande medförande av hundar i tåg skyndsammast möjligt återinföres. Jag antar att anledningen till herr Magnussons fråga är den kritik mot de nya bestämmelserna som framförts närmast med hänsyn till eventuella olägenheter för personer med allergiska besvär. Tidigare gällde att mindre hund i emballage fick tas med i både första och andra klass sittvagn och såväl i utrymme för rökare som i utrymme för icke rökare. Större hund och mindre hund utan emballage fick tas med endast i andra klass utrymme för rökare. De nya bestämmelserna, som gäller fr.o.m. den 1 januari i år, innebär att hund oavsett storlek får tas med i samtliga sittutrymmen i tåg samt — under förutsättning att den resande disponerar samtliga platser i kupén — även i sovoch liggvagn. Jag anser att problemet getts för stora proportioner. Hundar har redan tidigare i viss utsträckning fått medföras i sittvagnarna, vilket kunnat ske utan att några nämnvärda negativa effekter konstaterats. De nya bestämmelserna torde knappast medföra en sådan ökning av antalet hundar i tågen, att allergiker skulle utsättas för större risker än vad som nu är fallet i bussar, flyg, taxi eller offentliga lokaler. Jag anser därför att man under alla förhållanden tills vidare bör inta en avvaktande hållning. Skulle mot förmodan de nya bestämmelserna innebära klara olägenheter utgår jag från att SJ övervägar lämpliga åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för svaret på min enkla fråga. Den är som sagt ställd med anledning av de nya bestämmelser SJ infört beträffande medförande av hundar i tåg. Dessa bestämmelser har väckt mycket stark irritation hos allergikerna i vårt land, och de har samtidigt gett konduktörspersonalen ytterligare ett problem på halsen. Men inte heller hundägarnas organisationer tycks gilla beslutet. Riksförbundet mot allergi och Kennelklubben har gemensamt uppvaktat generaldirektör Lars Peterson om att bestämmelserna skall ändras. Organisationerna menar att det förhållandet att hundar nu får medföras praktiskt taget överallt i tågen kommer att bädda för komplikationer mellan resenärer och tågpersonal men också mellan resenärerna inbördes. Konduktörspersonalen har reagerat kraftigt på de nya bestämmelserna. De obehagliga situationer som kan uppstå i tågen på grund av dessa bestämmelser drabbar ju, som i så många andra sammanhang, konduktörspersonalen som skall reda upp situationerna. Att allergikerna också reagerar kraftigt är ju inte att förundra sig över, eftersom många av dem kan bli svårt sjuka efter att ha vistats i rum där hundar finns eller tidigare har uppehållit sig. Det bör kanske i detta sammanhang påpekas att det heller inte nu läggs ned lika mycket arbete på städning av vagnar vid järnvägen som tidigare. Särskilt tokigt verkar ju tillståndet att ha hundar i sovvagnskupéer vara; jag är övertygad om att det inte bara är allergiker som kan finna det obehagligt att sova i kupéer där det kanske natten före varit hundar. Konduktörspersonalen har nu protesterat kraftigt genom sina fackliga organisationer och krävt att SJ skall ompröva detta beslut. Att jag ändå tar upp frågan i riksdagen beror först och främst på att jag fått brev från människor som pekat på det här förhållandet. Konduktörspersonalen har även talat med mig om detta. Personalen menar att den skulle ha tillfrågats i ärendet och undrar om det är på det här sättet som företagsdemokratin skall tillämpas. En andra orsak till att jag ställer frågan är SJ:s uttalande efter den fackliga organisationens hänvändelse. SJ säger, genom en avdelningsdirektör, att man skall ägna problemet all uppmärksamhet men att det inte blir någon omedelbar ändring. Först skall man göra en hundräkning i sovvagnarna nu i mars. Det verkar följaktligen som om man skjuter problemet framför sig. Personalen däremot menar att det blir värre när sommaren kommer med ökad trafik och det blir varmt i tågen. En ändring borde alltså komma till stånd innan dess. Nu säger statsrådet: ”Hundar har redan tidigare i viss utsträckning fått medföras i sittvagnarna, vilket kunnat ske utan att några nämnvärda negativa effekter konstaterats.” Men man bör komma ihåg att då har ändock de personer som t.ex. är allergiska vetat var de skulle sätta sig för att undvika att komma i beröring med lämningar efter hundar. Förutom den hygieniska aspekten är det emellertid en annan fråga som tränger sig på, och det är just handläggningen av ärendet. Jag skulle därför till slut vilja fråga: Tycker statsrådet att det är tillfredsställande att inte personalens synpunkter inhämtas innan sådana här förändringar vidtas?
Herr talman! Jag vill som komplettering till vad jag sade i mitt frågesvar framhålla att vid ett sammanträde nyligen mellan SJ och Svenska kennelklubben samt Riksförbundet mot allergi rörande frågan om transport av hundar på tåg framförde de båda organisationerna ett gemensamt förslag till lösning av problemet. Enligt det förslaget skulle SJ:s vagnpark delas upp så att ett visst antal vagnar skulle permanent avskiljas för resande med hundar. Förslaget är inte färdigbehandlat ännu hos SJ men beräknas såvitt man kan se redan nu medföra sådana betydande kostnadsökningar som varken allergiker, hundägare eller andra resenärer kan antas vara beredda att betala och som dessutom skulle bli en belastning för järnvägen i konkurrensen med andra trafikmedel. Samtliga representanter vid det här sammanträdet var eniga om det olämpliga i att hänvisa resande med hundar bara till rökkupéer. I samband med SJ:s interna överväganden om liberalisering av de bestämmelser det här gäller begärde SJ yttrande i frågan från statens institut för folkhälsan. Institutet fann de medicinska riskmomenten vid hundtransport mycket små. Inte heller från sanitära synpunkter fann Nr 35 institutet hinder föreligga mot att liberalisera bestämmelserna. Institutet Fredagen den konstaterade avslutningsvis att det här ”rör sig om en trivselfråga för 2 mars 1973 olika typer av resenärer, där medicinska och allmänhygieniska synpunk Ana reslerna för. ter har mycket litet inflytande”.

hundar på tåg Herr talman! Det är alldeles givet att skulle man tillmötesgå de krav som ställdes i det sammanhang som statsrådet talade om skulle det bli mycket kostsamt för statens järnvägar. Men såvitt jag vet medförde de tidigare bestämmelserna inte större olägenheter. Jag har ju själv erfarenhet av detta, och jag kan inte påminna mig att det varit större konfrontationer mellan resande och konduktörspersonal på grund av de bestämmelser som tidigare gällde. Därför utgår jag från att förhållandet var bättre då än med den ordning som statens järnvägar nu har infört. Mot det som statsrådet säger beträffande medicinska synpunkter vill jag ställa en artikel i tidningen Statsanställd som just beskriver hur människor upplever detta att vistas i rum där hundar har varit. Det framgår att det blir mycket svåra komplikationer. Man bör komma ihåg att det för närvarande — enligt de uppgifter som lämnas i denna artikel — finns omkring 75 000 personer här i landet som är överkänsliga mot djur på grund av astma, och därtill kommer alla andra allergiker som är känsliga för hundar. Och det finns i dag 400 000 hundar i landet. Allt detta tyder på att problemet kan öka. Sedan är jag övertygad om att ifall man före beslutet hade frågat konduktörspersonalen hur den ser på frågan, så skulle konduktörerna ha sagt att det vore mycket olämpligt att genomföra åtgärden. Jag tycker att man i sammanhanget bör tänka på att det skulle ha gått till så att personalen tillfrågats.

Herr talman! Den kommunala verksamheten utgör grundstenen och basorganisationen för vår folkstyrelse. Genom sin närhet till människorna öppnar den de bästa och närmaste möjligheterna för medborgarna att påverka det samhälle som de lever i. Det måste därför vara av vitalt intresse att slå vakt om och vidareutveckla den kommunala demokratin, särskilt i en tid då kraven på medinflytande från enskilda gör sig allt starkare gällande på olika områden. Detta krav på medinflytande är naturligt och det är ett svar på de tendenser till centralisering och byråkratisering som länge har präglat vårt samhälle. För centerpartiet, som ser ett decentraliserat samhälle som riktmärket för de politiska strävandena, är det naturligt att med särskild kraft värna om den kommunala demokratin. Vårt parti har också under en lång följd av år fört fram krav för att stärka den kommunala självstyrelsen och ge den bättre arbetsmöjligheter. Under 1960-talet var det tre riksdagsbeslut som på ett avgörande sätt förändrade den kommunala självstyrelsens innehåll och status. Det var 1962 års beslut om kommunblocksreformen, 1968 års beslut om den gemensamma valdagen och 1969 års beslut om tvångssammanläggning av kommuner inom kommunblocken senast vid årsskiftet 1973-1974. När kommunblocksreformen beslöts 1962 var vi från centern starkt kritiska. Vi hävdade att reformen var dåligt underbyggd i kommunaldemokratiskt avseende liksom med hänsyn till den utveckling som skulle följa i de nya storkommunerna. Vi var inte emot en reform och menade att det var naturligt att en sådan skulle ske under medverkan av kommunerna och på frivillighetens väg. Men uppläggningen blev annorlunda. En frivilliglinje var inskriven i beslutet, men vi var från centern tveksamma om huruvida den målsättningen skulle kunna upprätthållas ända fram till det slutliga genomförandet. Vi har faktiskt blivit sannspådda i det avseendet — tvångsbeslutet kom år 1969. En annan central tanke i den beslutsomgången var att de nya kommunerna skulle omspänna ett sammanhållet näringsgeografiskt om råde. Även i det avseendet har vi senare fått rätt. Jag skall återkomma till det. Först i slutet av 1960-talet kom utredningen om den kommunala demokratin, och det var enligt vår uppfattning alltför sent. Tvångsbeslutet som jag nämnde kom år 1969. Innehållet i detta beslut blir mer och mer ödesmättat ju närmare man kommer årsskiftet 1973-1974, och det är väl inget tvivel om att det i nuläget finns många redovisningar som besannar vår uppfattning om det olyckliga i tvångsbeslutet. Jag behöver bara nämna de olika opinioner som under de senaste veckorna kommit till uttryck i t.ex. Alfta kommun i Gävleborgs län, Riseberga kommun i Kristianstads län och — för att också nämna mitt hemlän — Ore kommun i Kopparbergs län. Många av tillskyndarna av reformen var en smula aningslösa, och det är väl bara att konstatera att det efter tio år inte har varit möjligt att övertyga svenska folket om att den reform, vars grundförutsättningar lades fram 1962 och om vars tvångsvis genomförande det fattades beslut år 1969, är särskilt starkt underbyggd. Den har således inte blivit förankrad ute bland människorna. Det är också förståeligt med hänsyn till att de löften som gavs om de nya kommunernas höjda status, som jag ser det, icke har infriats. Den statliga styrningen av kommunerna har inte minskat. Det finns t.o.m. områden där den statliga styreffekten har skärpts under de senaste åren. Jag tänker då på att konstruktionen av flera statsbidrag har haft denna innebörd. En annan fråga som med stor tyngd kommer in i detta resonemang är den kommunala beskattningsrätten. Jag vill bara erinra om att även denna grundfråga har kommit i fokus genom regeringens initiativ till en uppgörelse med kommunförbundens styrelser om att skatteutdebiteringen under de två närmaste åren helst skall vara helt oförändrad. Jag vill vidare erinra om att den mycket väsentliga bit av den kommunala självstyrelsen som beskattningsrätten utgör också har kommit in i diskussionen i och med direktiven till utredningen angående den kommunala ekonomin. Finansministern har där antytt ett s.k. skattetak, och det är ju en direkt hänvisning till att han kan tänka sig tumma på den kommunala beskattningsrätten, en rätt som jag anser vara en av hörnpelarna för den kommunala självstyrelsen och som självklart bör finnas inskriven i grundlagen. Ett annat löfte som inte heller infriats gäller de sammanhållna näringsgeografiska områden som kommunerna skulle utgöra. När riksdagen i höstas antog principerna om regionalpolitiken, förvånade det många att regeringen från början — och senare också med en viss modifiering — lade fram en ortsklassificering som helt gav bevis för att man hade glömt löftena från 1962. Riksdagens majoritet glömde vad riksdagen lovat 1962. En centralt uppgjord ortsklassificering har också beslutats i riksdagen. Centern står fast vid sin grundtanke om ett decentraliserat ansvar för regional och lokal planering och lade därför sin röst för en sådan ordning. Kontakterna blir i de nya stora kommunerna självklart svårare att uppehålla. Vi kan bara peka på det välkända förhållandet att antalet kommunala förtroendemän minskar. Det har redovisats att antalet förtroendemän skulle ha minskat med 100 000.

Det är nödvändigt att i framtiden verkligen beakta de här frågorna och vidta åtgärder som kompenserar dessa förändringar och om möjligt stärker möjligheterna till kontakt och inflytande. Jag vill för min del slå fast att i denna kontaktverksamhet skall i en demokrati de politiska partierna spela en betydande roll. Ett av de få beslut som bidragit till att stärka kontakterna i kommunerna och som jag hälsar med tillfredsställelse är att riksdagen och senare landsting och kommuner har gått in för att ge partistöd. Jag tror att det är en viktig bit i detta väsentliga arbete, och jag vill slå fast att det här har skett en utveckling som är riktig. Partierna har ju ett stort ansvar i detta avseende. En annan positiv sak skall inte heller förnekas, nämligen införandet av suppleantinstitutionen i kommunerna. Den åtgärden har främjat kontaktytorna, och vi får väl hoppas att alla kommuner, sedan riksdagen nu har antagit nya regler för suppleantsystemet, uppmärksammar att man skall besluta om och till länsstyrelsen anmäla sin önskan om suppleanter, så att kommunen inte när nästa valperiod börjar är utan suppleantinstitution. Här behövs en ordentlig information, ty jag har fått den uppfattningen att man i många kommuner trott att när man en gång har infört suppleantsystemet detta också automatiskt skulle tillämpas för nästa valperiod, men så är ju icke fallet. För den kommunala demokratin är det nödvändigt att följa en sådan linje att medborgarnas inflytande på samhällets utformning vidareutvecklas. I det avseendet är information väsentlig. Jag vill också lägga in information om hur medborgarna kan få inflytande på utformningen av samhället. Utredningen om den kommunala demokratin har att belysa förhållandena och lägga fram förslag inom detta stora område. Vi har från centern självklart menat att utredningens tillkomst och arbete är betydelsefullt och att man bör invänta utredningens förslag i de olika frågorna. Utredningen har också inför utskottet meddelat att man kommer att lägga fram sitt förslag i god tid före 1976 års val. Det är emellertid en sak som vi från centerpartiet gärna har velat markera redan på det här stadiet och föra fram till utredningen, och det är den kommunala självstyrelsens lokala förankring. Det är viktigt att man gör bedömningar och vidtar åtgärder för att uppnå bättre förhållanden på det området. I den diskussionen har frågan om kommundelsråd spelat en stor roll. Vi från centern är angelägna om att öppna möjligheter för kommunerna att införa kommundelsråd, men det är viktigt att detta blir en frivillig sak för kommunerna. Man bör således göra den ändringen i kommunallagen att dessa möjligheter öppnas. Det finns också andra principiella saker som bör beaktas i detta sammanhang, t.ex. vilket underlag som bör finnas för kommundelsråd. Om sådana införes skall de finnas för hela kommunen. Det skulle annars kunna bli en viss snedbalans i kommunen, om man införde kommundelsråd endast för vissa områden. När frågan om kommundelsråd från början diskuterades var det kanske mest angeläget att få sådana i stora kommuner — alltså i städerna. Men i dag är denna reform lika angelägen i glesbygdskommunerna. För den som upplever de stora avstånden i de nya kommunerna är det självklart att man måste hitta möjligheter till en lokal förankring av den kommunala verksamheten genom någon typ av kommundelsråd. Jag vill bara hänvisa till en kommun i mitt eget län, Älvdalens kommun, där de kommunalt verksamma från Idre ner till Älvdalens centralorter har att resa 11 mil. Till kommunens ytterkanter är det ytterligare 10—12 mil. Det är väl alldeles uppenbart att de avstånden väsentligt försvårar det kommunala arbetet. Därom råder inget tvivel. Vi har för centerns del skissat två modeller i fråga om kommundelsråd, dels direkt valda, dels indirekt valda. Det är önskvärt att man om möjligt inför modellen med direkt valda. Den typen får ju sin förankring i direkta val. Det finns vissa hakar i det sammanhanget, t.ex. frågan om när de valen i så fall skall ske. Kan vi lägga på ytterligare ett val på de tre vi redan har på den gemensamma valdagen, eller skall vi ha särskilda val? Hurdant kan vi då räkna med att valdeltagandet blir? Det finns andra saker som kommer in i bilden och som vi tryckt på i vår motion, bl.a. hur de bestämmelser skall utformas som reglerar antalet grupper och partier som skulle medverka i sådana val. Där har vi sagt att det vore lämpligast att ha någon typ av spärregel som anknyter till de partier som deltagit i de ordinarie valen med viss komplettering. Det är väl också viktigt att man undersöker möjligheterna till indirekta val av kommundelsråd. Enligt den modell som vi har skisserat skulle det lämpligast kunna ske så att eventuellt två tredjedelar av ett kommundelsråd skulle kunna utses av fullmäktige men i så fall enligt de fördelningar över partierna som det område, som kommundelsrådet avser, hade vid ordinarie val. Sedan skulle den av fullmäktige utsedda delen av kommundelsråden till sig kunna knyta ytterligare representanter för lokala opinioner. Det är alltså de två modellerna. Jag vill understryka att vi finner det angeläget att man gör modeller som kommuner med olika förutsättningar kan anpassa till sin verksamhet. Till sist några ord om de kommunala rådgivande folkomröstningarna. Utan tvivel är det ett system för att få fram opinioner i betydelsefulla kommunala frågor. För närvarande sker sådana här omröstningar även fast de inte finns förankrade i kommunallagen. Det är partierna eller andra grupper som står som arrangörer av dessa s.k. folkomröstningar. Utredningen om den kommunala demokratin har enligt sina direktiv att pröva också frågan om de kommunala folkomröstningarna, och utredningen har i sitt arbetsschema lagt fast att man skall ta upp frågan och om möjligt lägga ett förslag före 1976 års val. Det är alltså inte mycket som skiljer uppfattningen i reservationen 3 från den uppfattning som utskottsmajoriteten på den punkten har redovisat. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är något av en truism att säga att den kommunala självbestämmanderätten är omistlig för ett demokratiskt statsskick. Men man måste likväl framhålla det gång på gång. Makten blir så lätt koncentrerad på ett håll och gärna centraliserad — det är dess natur. I stater där sådan maktcentralisering förekommer har alltid individens rätt och frihet varit i fara. Den kommunala självbestämmanderätten är en garanti mot sådan ofrihet, och därför får den inte på något sätt naggas i kanten. Om den kommunala självbestämmanderätten får god lokal förankring kan den hävda sig på ett meningsfullt sätt. När det gäller det ärende som vi nu behandlar föreligger tre motioner från oppositionen, och jag skall bara beröra dem i den del de talar om kommundelsråd och kommunala folkomröstningar. De är förvisso inga nyheter, och jag kunde fatta mig kort dels med tanke på de anföranden som under många år har hållits om dessa frågor, dels med tanke på herr Boos anförande nyss. Men jag vill ändå tillfoga några ord. Vi talar gärna vackert om demokratin och i synnerhet om den representativa demokratin som något fint och hederligt, som ger reda och ordning åt beslutsfattandet. Systemet bygger på folkviljan uttalad i val, och med mandat från folket tolkar ett antal beslutsfattare folkets vilja, beslutar å folkets vägnar efter vederbörlig beredning i olika mellaninstanser. Systemet med den representativa demokratin ser förvisso mycket korrekt ut och är det naturligtvis också. Men i sanningens namn måste man säga att det går lättare att uppleva det representativa i beslutsfattandet om man själv tillhör beslutsfattarna. Ser man systemet så att säga nerifrån ter det sig för många annorlunda. Det får då lätt tycke av elfenbenstorn, där beslutsfattare sitter avskilt och högt över gemene man. Nerifrån måste man lätt få en känsla av att besluten fattas över ens huvud. Med kommunreformen, som herr Boo talade ingående om, får vi ju dessa mammutkommuner, bestående av en tätort och en stor kringliggande landsbygd. I det läget kommer den representativa demokratin lätt i kläm. Medan man i den lilla kommunen hade en rad egna representanter i en beslutsfattande församling, har man nu i det som blivit en kommundel kanske inte någon representant eller i varje fall få. Man är väl alltfort representerad — men av folk man inte känner. Det är inte underligt om man i ett sådant läge känner sig utanför, utan möjlighet att komma till tals, utan någon medbestämmanderätt. Man kan inte påverka vad som sker omkring en. Och den olusten skapar olust också inför politiskt arbete över huvud. De här känslorna kan man förvisso uppleva i storstaden också, i varje fall i vissa stadsdelar. Det är, herr talman, i det läget som tanken på kommundelsråd kommer in som något för den kommunala självbestämmanderätten omistligt.

Det må gälla en väg genom en bokskog eller en ”Fålla” eller en uppseendeväckande bebyggelseplanering. Det blir bråk och skriverier och demonstrationer mot i laga ordning tagna beslut — men beslut som på något sätt har gått förbi de människor som besluten verkligen berör. Hade man haft ett kommundelsråd på platsen, hade både informationer och medbestämmanderätt borgat för mindre överraskande lösningar. Kommundelsråden skulle också kunna animera till ett politiskt intresse och till villighet att ta politiskt ansvar, något som märkbart är på avskrivning i våra stora kommuner. Mycket av det som sagts om kommundelsråden kan också sägas om de kommunala folkomröstningarna. Där får gemene man verkligen uppleva att han påverkar ett visst ärende i enlighet med sin egen vilja. Att i stället hänvisa till den nuvarande representativa demokratin håller inte, för man kan inte begära att gemene man skall kunna nöja sig med att endast i allmänna val uttrycka sin mening. Det ger honom inte garantier för bestämda lösningar på praktiska problem i hans närhet. Det har också visat sig att de kommunala folkomröstningar som skett, mer eller mindre utanför gällande lag, har rönt ett mycket stort och intresserat deltagande. Nu vet vi, som herr Boo också påpekade, att de här bägge frågorna kommer att behandlas i utredningen om den kommunala demokratin. Men huruvida utredningen kommer att stanna för de här förslagen vet man ju inte något om. Det kan vara rätt tveksamt. Man märker inte någon översvallande entusiasm från utskottsmajoriteten, som i stället påpekar att det nu redan finns andra möjligheter för lokala opinioner att göra sig gällande. Ungefär på samma sätt resonerar departementschefen i direktiven till utredningen om den kommunala demokratin vad beträffar folkomröstningar. Nu har vi visserligen fått veta att den frågan skall tas upp, och förmodligen före 1976, men med tanke på direktiven har man inte anledning att hysa alltför stora förhoppningar om resultat. Därför yrkar vi i motionerna på införande av kommundelsråd och kommunala folkomröstningar, och vi vill också samtidigt framhålla att vi anser att dessa frågor bör behandlas skyndsamt så att vi kan få besked i god tid före 1976. Jag går inte in på frågan hur man kan tänka sig att dessa kommundelsråd skall väljas; från vårt håll menar vi att det får bli en fråga för utredningen att finna de olika modeller som härvidlag kan vara tänkbara. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! På många håll i landet känner människorna oro för den egna kommunens framtid. De ställer sig frågan: Hur kommer det att bli när min kommun försvinner i samband med att den slutliga tvångsvisa sammanläggningen av kommunerna äger rum vid nästa årsskifte? Hur blir det med den kommunala servicen när kommunen förlorar sin ställning som självständig kommun? Vilka blir möjligheterna att hålla kontakt med de förtroendevalda kommunalmännen, och vilka blir möjligheterna att påverka besluten i kommunen? På några håll, t.ex. i Alfta och i Askim, frågar man sig i samband med att beslut har fattats om kommunsammanläggningar mot den överväldigande majoriteten av kommuninvånarna: Vem är det egentligen som bestämmer över kommunen? Är det vi som bor här i kommunen, eller är det överheten i Stockholm? På andra håll finns människor som känner oro över hur oersättliga naturvärden spolieras, t.ex. för anläggande av motorvägar. Morgontidningarna i dag innehåller ett sådant exempel. Också de människorna frågar sig: Vem är det egentligen som bestämmer över vår livsmiljö? Är det vi själva på platsen, eller är det andra långt borta därifrån? Det är uppenbart att det för flertalet människor är ett värde att få påverka sin närmiljö. Men det är också uppenbart att många inte anser sig ha den möjligheten till påverkan. I det läget ligger tanken nära till hands att också i en demokrati kan det bildas en styrande elit, också i en demokrati kan det bli så att folkets representanter inte företräder folket utan bara sig själva. Den känslan rymmer i sig en fara för demokratin, och det är inför det perspektivet som vi liberaler reser kravet på närdemokrati. Vi har därför från folkpartiets sida i olika sammanhang lagt fram förslag som har syftat till att öka människornas möjligheter att påverka de lokala, vardagsnära besluten, och självfallet kommer då kommunerna i blickfältet. Senare under den här månaden kommer vi från folkpartiets sida att lägga fram ett förslag till konkreta åtgärder som kan genomföras för att förbättra demokratin i kommunerna. Vi kommer att presentera ett 40-tal olika sådana konkreta åtgärder. Många av de åtgärderna kan genomföras av kommunerna utan att det krävs någon ändring i gällande lagstiftning och utan att riksdagen i och för sig lägger sig i saken. När det däremot gäller kommundelsråden, som jag ser som en väg bland många för att förbättra den kommunala demokratin, kan man inte utan vidare i kommunerna genomföra de lösningar som man önskar. Den nuvarande lagstiftningen ger ju bara möjlighet för kommunerna att utse kommundelsråd som väljs på indirekt väg av fullmäktige eller av kommunstyrelsen. Sådana kommundelsråd kommer i första hand att bli en avspegling av den politiska sammansättningen av fullmäktige. För att kommundelsråd skall kunna utses i ett allmänt val krävs således att riksdagen beslutar om en ändring av kommunallagen. Vi har från folkpartiets sida i flera olika sammanhang krävt att förslag skall läggas på riksdagens bord som ger de kommuner som så vill en möjlighet att införa direktvalda kommundelsråd. Förslag i den riktningen har avvisats av riksdagsmajoriteten både 1971 och 1972, och det betyder att de kommuner som vill införa den här formen av kommundelsråd har inte fått möjlighet att göra det före årets val. Jag tror att kommundelsrådens möjligheter att fylla sin uppgift, kommundelsrådens möjligheter att bli en ytterligare kanal för inflytandet för människorna i kommunerna, i hög grad beror på hur kommundelsråden utses. Om man väljer lösningen med direkta val, så kan dessa ske antingen i samband med övriga val — kommunalval, landstingsval, riksdagsval — eller också fristående vid en annan tidpunkt. Självfallet är detta också beroende på huruvida systemet med gemensam valdag skall En gemensam konsekvens av de båda metoderna för direkta val är att kommundelsråden kommer att uppvisa skillnader i partifördelning jämfört med fördelningen i fullmäktige. Detta är, som jag ser det, en fördel. Man kommer därigenom att bättre kunna spegla skilda lokala opinioner än om partifördelningen överallt blev densamma i alla kommundelsråd, vilket skulle följa av indirekta val.

Herr talman! Vi har varit pådrivande i den här frågan ett antal år. Vi vill fortsätta att vara det — inte på det viset att vi vill tvinga några kommuner att införa kommundelsråd, utan genom att statsmakterna skall erbjuda de kommuner som så önskar möjligheten att införa direktvalda kommundelsråd. I och för sig tycker jag att det kunde ha varit rimligt att begära ett omedelbart förslag av den här innebörden. Vi har emellertid, med hänsyn till de uppgifter vi har fått om arbetet i utredningen om den kommunala demokratin, avstått från att ställa det kravet och nöjt oss med att yrka på att arbetet inom utredningen i det här avseendet skyndas på. Jag ber, herr talman, med detta att få yrka bifall till reservationen 2.
Herr talman! Under den senaste tiden har vi vid upprepade tillfällen nåtts av uppgifter om folkomröstningar eller opinionsundersökningar, som i kommuner anordnats för eller emot en förestående kommunsammanläggning. Man har upptäckt att en folkomröstning i en stor och viktig fråga kan innebära en betydelsefull fördjupning av den kommunala demokratin, ett nytt sätt för de enskilda människorna att uttrycka sin mening och att påverka besluten. Men kommunerna själva får inte ordna folkomröstningar. I stället har en särskild organisation måst tillskapas, trots att kanske samtliga fullmäktigeledamöter i kommunen har varit ivriga förespråkare för tanken på en folkomröstning. Under de senaste åren är det framför allt i fem kommuner som sådana opinionsundersökningar eller folkomröstningar har ägt rum. Dals-Ed, Mullsjö, Alfta, Essunga och Riseberga är de mest kända fallen. Om man ser litet närmare på dessa fall — jag tar fallet Mullsjö som exempel — kan man konstatera att deltagandet i folkomröstningen där var 76,7 procent, alltså en siffra som väl kan mäta sig med siffrorna vid allmänna val. Vidare fick man där en mycket klar opinionsyttring; 93,5 procent av de i valet deltagande röstade för att man skulle bibehålla Mullsjö som egen kommun och inte göra en kommunsammanläggning med Habo kommun, vilket var den fråga som folkomröstningen gällde. Det påvisade faktiska värdet av ett kommunalt folkomröstningsinstitut står enligt vår uppfattning i klar kontrast mot den snäva behandling som frågan har fått i direktiven till utredningen om den kommunala demokratin. Där redovisas endast nackdelar men inga fördelar med kommunala folkomröstningar, och följdriktigt har utredningen givit den delen av sitt arbete låg prioritet.

Och med hänsyn till att utredningen är omfattande och har många stora och viktiga frågor att handlägga är det inte säkert att utredningen med den låga prioritering man givit åt den kommunala folkomröstningen kommer att hinna bli färdig med den frågan inom den förutsedda tiden. Från folkpartiets sida hävdar vi att rådgivande kommunala folkomröstningar är ett betydelsefullt komplement till det representativa system, som den kommunala självstyrelsen vilar på, och vi vill därför att frågan om kommunala folkomröstningar dels ges en mera positiv behandling i utredningsarbetet, dels att behandlingen påskyndas. Folkomröstningen kan vara dels en ny kanal mellan väljarna och beslutsfattarna, dels ett sätt att aktivera den lokala opinionsbildningen även mellan de allmänna valen. Likaså kan folkomröstningen vara ett medel för en kommun att för överordnade myndigheter påvisa tyngden av och förankringen i en åsikt som kommunen hävdar i en viktig fråga. Kungl. Maj:t tar visserligen — exempelvis i de kommunsammanläggningsärenden som har varit föremål för folkomröstning — formellt bara hänsyn till fullmäktigebeslut, men det vore märkligt om Kungl. Maj:t inte i praktiken har påverkats i sina ställningstaganden av de opinionsundersökningar som har gjorts. I fallet Mullsjö och Habo har ju Kungl. Maj:t också beslutat att den sammanläggningen inte skall genomföras. Om den glädjande ökningen under de senaste åren av intresset för kommunala frågor skall kunna fortsätta, måste nya vägar prövas för att ge väljarna möjlighet att delta i den kommunala beslutsprocessen även mellan kommunalvalen. Rådgivande folkomröstningar kan härvid vara ett värdefullt instrument, ett bland flera men alltför viktigt för att skjutas undan i det pågående utredningsarbetet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 3 vid konstitutionsutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan säger att det är väsentligt att folket får reagera mellan valen. Det är helt riktigt. Därvidlag hänvisar han till de politiska partiernas och folkrörelsernas aktivitet. Men herr Johansson vet mycket väl att det är en ganska blygsam procent av svenska folket som vi får med i partierna — med en liten reservation för socialdemokraterna, som fortfarande har möjlighet att kollektivansluta mycket folk. Detta till trots är det ändå en rätt liten grupp människor som verkligen är aktiva i partiarbetet; de flesta medlemmarna känner sig väl mest förpliktade att ekonomiskt stödja verksamheten. Herr Johansson menar också att jag framför meningar som är skrämmande när jag säger att det finns en distans mellan väljare och beslutsfattare. Han undrar om det är mina egna åsikter liksom han ställer sig undrande till min syn på den representativa demokratin över huvud taget. Jag framhöll i mitt anförande att den representativa demokratin naturligtvis är korrekt och riktig, men det är ju inte bara fråga om hur vi upplever systemet, herr Johansson, utan om hur medborgarna — de 24 många väljarna, gemene man — upplever systemet med denna representa tiva demokrati sådan den nu är utformad. Jag tror säkert att också herr Johansson i Trollhättan har mött människor som känner sig utanför och som upplever att besluten fattas över deras huvuden. Varför i all världen skulle man annars ha konstituerat byalag och andra sådana opinionsrörelser? Varför har vi protester som jag nämnde, om vägar genom bokskogar, om Fållan osv? De är tecken på att man upplever distansen till den grad att man inte vet vad beslutsfattarna har beslutat. Vad gäller den representativa demokratin i Malmö menar jag på samma sätt; visst fungerar den, men den kan bli bättre. Allting kan bli bättre, t.o.m. i Sverige, herr Johansson! Jag är tacksam för herr Johanssons vänliga omtanke om mitt minne. Jag måste tillstå att mitt minne inte längre är vad det har varit; så går det utför med oss alla. Men på denna punkt kontrollerade jag mitt minne just nu genom att läsa direktiven. Där står det uppenbart beträffande kommunala folkomröstningar att man ”i första hand skall undersöka andra möjligheter”. I mitt inlägg poängterade jag att utredningen kommer att ta upp detta, men direktiven måste väl ha en viss genomslagskraft även i fortsättningen.